Fru talman! Jag nämnde bara vad som är en trolig utveckling i en del fall, eftersom det nu har gått rätt lång tid, möjligheten till ny ansökan finns och barnkonventionen gäller. Någon frågade varför det var en sådan brådska med beslutet i november. Ja, det fanns, framför allt bland bosnienkroaterna själva, en mycket stark opinion för att man äntligen skulle få besked. De led oerhört psykiskt av att inte veta. En del sade också att de hellre ville veta att de fick nej än att gå omkring och inte veta. Detta var alltså ett skäl till att beslutet fattades, men det främsta skälet var att det var läge för beslutet. Vi ville först avvakta utvecklingen på platsen, bl.a. de val som skulle äga rum i Bosnien. Det var alltså inte fråga om någon brådska, utan tvärtom tyckte en del att vi var alldeles för sent ute. För dem som lyssnar på debatten vill jag ändå understryka att Sverige har all anledning av vara stolt över det ansvar och den humanitet vi har uppvisat när det gäller katastrofen i f.d. Jugoslavien. Vi har under perioden 1985-1995 tagit emot sammanlagt 400 000 människor från området, som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Därför tycker jag inte att vi skall behöva använda ord som "cynism" i debatten. Dessutom har vi en lagstiftning som är tydlig, trovärdig, modern och medmänsklig. Problemet nu är att man på platsen, lokala myndigheter och människor som bor i området, inte agerar i den anda som har överenskommits med exempelvis regeringen och de officiella myndigheterna, som har att hantera de återvändande. Det skapar problem. Människor tvingas in i hus där andra har bott tidigare. När dessa människor - det är framför allt serber vi talar om - skall återkomma, så bor några andra i huset. Sådana problem finns, och vi, liksom FN:s flyktingkommissarie, är uppmärksamma på dem och försöker lösa problemen. Vi har i varje fall hittills upplevt att den kroatiska regeringen och den myndighet som är satt att sköta återvändandet är ense med det internationella samfundet och flyktingkommissarien om hur man skall hantera detta. Alla måste få rätt att återvända till sina hus. Men i denna kaotiska situation, där det kan röra sig om hundratusentals flyktingar, kan det under en tid uppstå problem med vem som bor var. Det är klart. Men det här följer vi mycket noga. Och det är viktigt. Jag vill gärna säga att det är viktigt att vi har utsett en speciell ambassadör, som enbart skall syssla med att se till att det går rätt till och blir som vi vill med just de här personerna. Han kommer direkt från Mostar, där han varit i två år, och har all den här erfarenheten och kunskapen. Det är oerhört viktigt. Sedan kommer vi att med både lock och pock hålla uppsikt över Kroatien som sådant. Med lock genom att det finns ett omfattande bistånd att få. Med pock genom att EU har villkorat sitt bistånd till Kroatien med att man skall följa överenskommelser och inte på något sätt förorsaka problem för dem som nu återvänder. Vad det gäller här är att försöka reglera krigets följder, att inlemma Kroatien i det europeiska samarbetet och att få fred och försoning på Balkan. Då måste också Kroatien spela med. Då måste vi också tro på dem när de säger att de vill och understödja dem. Men vi måste hela tiden hålla ett argusöga på dem.
Fru talman! Jo, Pierre Schori, jag tycker att det är cyniskt att skicka tillbaka de här människorna. Det är därför jag har skrivit den här interpellationen. Jag har sett så många och varit ute så pass mycket. Bl.a. var jag i Karlskrona den 19 februari och träffade personer från UD, från kroatiska ambassaden, från Helsingforskommittén, från Länderkommittén för Jugoslavien, från Invandrarverket, m.fl. Alltihop utmynnade i en enda stor förtvivlan i en sal full med bosnienkroater. Det var inte spelat. Det var inte överdrivet. Det var en ganska tyst förtvivlan. Den var inte högljudd. De var oroliga för att komma hem och för att ta med sig sina barn. Det var människor i blandäktenskap, det var alla varianter, för det var många med. Jag känner mig oerhört orolig för de här människornas framtid. Statsrådet säger själv att det är kaotiskt där nere. Skall vi skicka tillbaka ytterligare människor till kaos? Jag kan inte se att det är en riktig humanistisk inställning. Här behöver vi tänka om. Jag önskar att det gick att göra en förändring i inställningen, så att de här människorna kunde stanna. Jag kan inte säga exakt alla, så väl känner jag inte till detta. Jag nämnde bl.a. att de flesta av de ca 500 personer som är etniska kroater antagligen kan skickas tillbaka, om det inte finns några fall av humanitära skäl, barn som har varit här länge och sådana saker. Jag önskar verkligen att det skulle bli en förändring. Jag skall åka till Bosnien den 29 april, och jag skall även åka till Kosova den 18 maj och på plats se litet mer hur det ser ut. Det är viktigt att man vet mer innan man fortsätter att arbeta för detta. Som jag ser det i dag: Låt de allra flesta få stanna!

Fru talman! Gudrun Lindvall har ställt två frågor till mig om Försvarets materielverks provverksamhet. Den första är om jag avser att vidta några åtgärder för att samordna Materielverkets provverksamhet med industrins provning, så att skjutfält på områden där den militära verksamheten kolliderar med annan verksamhet kan elimineras. Den andra frågan är när jag avser att lägga ned provskjutfältet på Torhamns udde och låta detta naturområde få bli det naturreservat som det var tänkt och därmed lösa den långa striden mellan försvaret och naturvården. För drygt ett år sedan debatterade min företrädare som försvarsminister frågor om försvaret och Torhamns udde med bl.a. Gudrun Lindvall här i kammaren. Även den gången ville Gudrun Lindvall att provverksamheten på Torhamns udde skulle upphöra. Riksdagen hade strax dessförinnan behandlat och avslagit en motion från Gudrun Lindvall i ämnet. Efter detta har riksdagen med utgångspunkt i 1996 års försvarsbeslutsproposition Gudrun Lindvalls yrkanden. Gudrun Lindvall har således vid ett flertal tillfällen haft möjlighet att debattera frågor om Torhamns udde här i kammaren. Innan jag svarar på Gudrun Lindvalls två frågor vill jag erinra henne om innebörden i gällande miljöskyddslagstiftning. Den lägger fast vilken verksamhet som skall prövas av miljömyndigheterna, i första hand länsstyrelsen och Koncessionsnämnden. Försvarets skjutfält är en sådan verksamhet. Skjutfältet på Torhamns udde har prövats av Koncessionsnämnden och regeringen i enlighet med gällande lagstiftning. I 1994 meddelade Koncessionsnämnden beslut i vissa frågor som hade skjutits upp. Nämndens beslut överklagades till regeringen, som genom beslut i april 1995 inte tog upp överklagandet till prövning. Därmed stod Koncessionsnämndens beslut fast. Torhamns udde har alla intressenter kunnat komma till tals, och prövningsinstanserna har gjort avvägningar mellan försvars och miljöintressena. När det gäller Gudrun Lindvalls fråga om att lägga ned skjutfältet på Torhamns udde vill jag referera vad försvarsutskottet anförde i sitt betänkande i mars 1997. Utskottet konstaterade att Torhamn har fasta anläggningar för att kunna skjuta mot sjömål, och platsen är särskilt lämpad för skjutning på långa avstånd. Sådana skjutningar kan inte göras från Karlsborg över Vättern. Utskottet anförde vidare bl.a. att det framtida behovet av skjutfält rimligen bör minska som en följd av reduceringarna i det militära försvarets verksamhet och att detta borde öka möjligheterna att ta hänsyn till konkurrerande intressen för användning av skjutfältsmarken. Utskottet framhöll emellertid att man även bör beakta de ökade behov av övnings och skjutfält som kan uppstå i en eventuell anpassningssituation. Utskottet ansåg mot denna bakgrund att riksdagen inte skall uttala sig för en avveckling av skjutplatsen. Jag har ingen anledning att ha någon annan uppfattning än den som försvarsutskottet och riksdagen har gett uttryck för. Härefter kommer jag in på Gudrun Lindvalls fråga om samordning av FMV:s provverksamhet med industrins provning. Gudrun Lindvall refererar Riksdagens revisorers rapport den 14 juni 1995. Revisorerna anförde i sina slutsatser att det inte finns motiv att föreslå en fortsatt granskning av FMV:s eller Försvarsmaktens verksamhet med avseende på militära provningar och skjutfält. Regeringen behandlade riksdagsrevisorernas rapport i försvarsbeslutspropositionen i höstas och anförde - i linje med revisorernas uppfattning - att regeringen avser att i samband med den löpande uppföljningen av myndigheterna särskilt uppmärksamma Försvarsmaktens och FMV:s utnyttjande av skjutplatser och provanläggningar. Vid FMV:s prov och skjutplatser provas vapen, ammunition, robotar och fordon för i huvudsak Försvarsmaktens räkning. Under senare år har FMV vidtagit omfattande åtgärder för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. En åtgärd har varit att, när så har varit möjligt, koncentrera provningen till försöksplatsen i Karlsborg. På detta sätt har utnyttjandet av de övriga prov och skjutplatserna kunnat minskas och personalen kunnat reduceras. När det gäller samordning av FMV:s provverksamhet och industrins provning har jag inhämtat från FMV att en sådan har utvecklats under lång tid. Samordningen utvecklas också successivt vidare. FMV har även utarbetat en policy för detta. Det finns emellertid faktorer som begränsar en alltför långt gående samordning. I sin roll som anskaffande och affärsmässigt verk måste FMV nämligen ha möjlighet att neutralt och utan insyn från främmande leverantörer kunna prova och utvärdera produkter som eventuellt skall tillföras Försvarsmakten. Jag har vidare inhämtat att FMV på eget initiativ studerar frågan om att kunna gå längre i samordningen och samutnyttjandet av provresurser mellan FMV och industrin samt formerna för det. Jag avser att studera det material som FMV tar fram i saken och därefter ta ställning till ett fortsatt handlande. Jag bedömer att detta kan ske i höst.
Fru talman! Det är riktigt som försvarsministern säger att jag har haft denna fråga uppe i kammaren tidigare, men inte med Björn von Sydow. Det är ett nöje att få debattera även med honom. Bakgrunden till interpellationen är att Torhamns udde, som är Sveriges sydöstligaste hörn, har såväl en skjutbana som en fågelstation. Fågelstationen kom till redan 1961. Området har mycket höga ornitologiska värden. Det här är alltså en av Sveriges absolut förnämligaste sträcklokaler. Här har man bedrivit märkningsverksamhet sedan 1961. År 1977 bildades ett naturreservat på Torhamns udde. Det kändes motiverat, eftersom området har så höga naturvärden och även därför att så många människor söker sig ut till Torhamns udde. När området blev naturreservat framhölls det att det har betydande biologiska, främst ornitologiska, naturvärden och ett särpräglat kulturlandskap samt tryggar tillgången till ett för det rörliga friluftslivet värdefullt område. Under hela den här processen har Försvarets materielverk tyvärr fått ha kvar sitt skjutfält. Det är inte så lätt att gå omkring och njuta av ett kultur och naturlandskap, om det smäller i buskarna. Det är i själva verket omöjligt. Det här har inneburit att Torhamns fågelstation under långa tider har varit stängd. Det signaleras nu inom försvaret att man vill ta större miljöhänsyn, och jag menar att det då är dags att se över om Torhamns udde i fredstid verkligen behövs som skjutområde. Riksdagens revisorer har granskat FMV:s verksamhet, och de ifrågasätter starkt att FMV i dag har ett effektivt utnyttjande av sina skjutfält. De har ställt en mängd frågor, bl.a. just om detta. De frågar om det inte råder en överkapacitet inom FMV:s provningsverksamhet. De frågar också vad som motiverar en fortsatt verksamhet på Torhamns udde, just med tanke på buller och sjöfartsproblemen. Torhamns udde utnyttjas inte särskilt mycket. Under 1997 har det inte skjutits en enda dag. Under förra året sköts det i genomsnitt - om vi är så snälla att vi räknar bort jul, nyår och sommar - ungefär 0,35 dagar per vecka. Det verkar som om Riksdagens revisorers fråga om skjutfältet utnyttjas effektivt är befogad. Jag skulle skulle vilja fråga försvarsministern om det verkligen är nödvändigt att ha skjutfältet här. Jag kan förstå att man i krigstid har behov av platsen, men i fredstid? Det sägs också att man måste ha tillgång till platsen för att göra vissa skjutningar över vattnet. Men när man börjar se på vilka pjäser som testas - jag kan gott erkänna att jag inte är någon expert - framgår att mycket av den s.k. intelligenta ammunition i artilleripjäser som testas här, testas på land av Bofors. Därifrån sägs att det inte är särskilt smart att testa över sjön. Man får då inte tag i pjäsen sedan den har skjutits av, och man kan inte se vad som har hänt med den. Jag undrar varför det inte skulle vara möjligt för FMV att använda landskjutfält för att testa denna ammunition, när Bofors gör det för samma ammunition. Då skulle man kunna lösa problemet och slippa ha skjutfältet här. Det finns en mängd skäl som talar emot att ha kvar skjutfältet vid Torhamns udde. Framför allt får man, som det ser ut i dag, börja försöka att samordna verksamheten. Alltflera verksamheter förläggs till Karlsborg. Dessutom hävdar många som har större kunskaper på området än jag att det mycket väl skulle gå att skjuta över t.ex. Möckeln eller Vättern, om man absolut vill skjuta över sjön. I de fallen skulle man också slippa det problem som man vid Torhamns udde har med sjöfarten. Jag vill upprepa min fråga: Skulle man inte i det här fallet, med tanke på att vi i dag har en annan syn på kollisioner mellan försvar och miljö, kunna acceptera att försvaret flyttar verksamheten? Då skulle naturskydds och fågelskyddsområdet kunna återfå det värde som det på grund av skjutfältet nu tyvärr inte har.
Fru talman! Jag tar tillfället att gå in den här diskussionen i dag, eftersom jag inte hade möjlighet att diskutera med försvarsministern när frågan om försvaret och miljön var uppe för en månad sedan - detta på intet sätt sagt som någon kritik. Jag tycker att den här diskussionen är intressant. Jag vill peka på ett par förhållanden som har berörts inte bara här. Det ena är det faktum att olika samhällsintressen här konkurrerar i många avseenden. Det är väl ganska givet att försvarsintressen kan komma i konflikt även med mycket tunga miljöintressen. Hänsynen till landets säkerhet gör att miljöintressena ibland trots allt får vika, och det har de fått göra i det här fallet - som jag förmodar på rimliga grunder. Men prövningen av detta måste naturligtvis göras om och om igen i förhållande till de behov som finns. Som interpellanten påpekar och som utskottet framhöll för en månad sedan gör den pågående bantningen av försvaret att man på nytt måste ställa sig frågan vilka behov och vilka möjligheter till samordning och effektivisering som finns. Kan man där man tidigare har tvingats låta miljöhänsyn vika nu återigen ta dessa i beaktande? En annan frågeställning i sammanhanget är att skjutfältet tillkommit för ganska lång tid sedan, när miljöfrågorna inte hade samma tyngd. Inte minst vill den nuvarande regeringen lyfta fram de här frågorna, och även det är väl en anledning att titta närmare på det här. Vidare är det onekligen så, som vi sade i utskottet, att övnings och skjutfält, med den inriktning som försvarsbeslutet har på möjligheterna till tillväxt och anpassning, nu är en trång sektor. Man kan på kort eller även på litet längre tid behöva expandera försvaret. Detta är något som väl ingen av oss riktigt tror på, men vi måste ändå hålla öppet för det. Det kan därför finnas skäl att inte helt göra sig av med de möjligheter som finns, om det behovet någon gång skulle uppstå, och det kan naturligtvis även gälla Torhamns udde. Jag ifrågasatte i en reservation för en månad sedan om man inte i den här konfliktsituationen, där försvaret nu borde ha större möjligheter att beakta miljöhänsynen, skulle kunna överväga även övnings och skjutfält av typen Torhamns udde, som har en speciell situation. Jag vill i dag gärna få en synpunkt från försvarsministern på detta. Kunde man tänka sig att lägga detta skjutfält i malpåse? Med tanke på nuvarande behov och möjligheterna till samordning med andra fält skulle man under överskådlig tid kunna avstå från att utnyttja detta, även om det mot all förmodan åter skulle behöva tas i anspråk senare. Jag tycker alltså att frågan om malpåse är rätt intressant. Jag skulle uppskatta om försvarsministern - om han inte kan agera här i dag - åtminstone kan medverka till att den frågan får en större tyngd i de överväganden som görs inom Försvarsmakten.
Fru talman! Jag är glad över att jag har fått den här interpellationen, och jag har försökt sätta mig in både i provskjutfältets långa historia och i de debatter och överväganden som har förekommit här i kammaren. Jag kommer självklart att verka för en samordning och effektivisering av landets behov av skjutfält. Jag är samtidigt helt klar över det som Lennart Rohdin nämnde, nämligen att detta med tanke på möjligheterna till anpassning i ett senare läge inte är alldeles lätt. Vi kan föreställa oss hur oerhört svårt det skulle vara att anlägga ett nytt skjut eller övningsfält i framtiden i ett land som redan aktivt använder nästan alla markresurser eller har definierat vad dessa skall användas till. Jag tänker alltså verka i denna riktning och pröva alla upptänkliga möjligheter till samordning. Den typen av impulser kommer bl.a. från Försvarets materielverk i den granskning som det gör från sina utgångspunkter. Också jag är naturligtvis amatör när det gäller den fråga som Gudrun Lindvall ställde om vad Torhamns skjutplats behövs för. Jag får bara påpeka att de uppgifter som jag har fått från Försvarsmakten anger att Torhamns skjutplats är avsedd för skjutning på långt håll med bredare riskområde och över saltvatten. Just förekomsten av saltvatten är tydligen viktig för testningen av de projektiler och roboter som avskjuts. Detta är den motivering som jag har fått till att det fortfarande är befogat att ha den här skjutplatsen tillgänglig. Jag är också väl medveten om Lennart Rohdins förslag från kammarbehandlingen av ärendet om försvaret och miljön. Jag har läst hans reservation och har förstått att försvarsutskottet har granskat hans förslag och funnit att det åtminstone inte för närvarande är möjligt för riksdagen att ställa sig bakom att den här skjutplatsen läggs i malpåse. Jag vill sammanfatta mitt svar så att jag har studerat vad riksdagen alldeles nyligen har beslutat och på vilket underlag det skett och funnit att jag inte för dagen har anledning att aktualisera någon annan linje från regeringens sida än den som riksdagen just har fastställt.
Fru talman! Det är litet svårt att få svar på frågorna, men det kanske inte är så lätt att svara alla gånger. I år har faktiskt verksamheten startat ute på Torhamn. Eftersom det inte har skjutits ett enda skott under 1997 har man dragit i gång fågelstationen i vår igen under vårsträcket. Personligen tycker jag att det är mycket märkligt att man har tre personer gående ute på Torhamn utan att de genomför några provskjutningar, men försvaret anser sig uppenbarligen ha råd med det. Jag tycker att idén att lägga skjutfältet i malpåse ändå borde vara tilltalande. Jag inser att riksdagen inte gärna kan förorda en sådan lösning, men däremot skulle försvarsministern kunna se till att en sådan lösning blev verklighet. Jag tror att det mycket väl skulle kunna gå att sätta sig i en diskussion med naturvården där nere och hitta en möjlighet genom att t.ex. säga att man under tio år avstår från skjutning, men att man skall ha möjlighet, om vissa situationer uppkommer, att återuppta verksamheten. Det finns ju egentligen inga andra konkurrerande verksamheter där ute. I och med att detta är ett naturskyddsområde får man ju inte göra så mycket mera. Det man kan göra är alltså att ha området som naturskyddsområde medan skjutfältet finns där ute. Området kommer ju aldrig att bebyggas eller något sådant eftersom det inte finns något sådant tryck på området. Skulle man kunna hitta ett sådant förfaringssätt tror jag att det skulle uppskattas mycket, eftersom området då skulle kunna fungera som naturvårdsområde. Försvaret skulle ändå ha den möjligheten att om situationen blir annorlunda i framtiden skulle man kunna återuppta verksamheten. Jag blir litet fundersam beträffande ammunitionen. Personer som jag bedömer kunniga på området hävdar att de vapensystem man prövar i området prövas på land av Bofors. Jag kan inte förstå varför Bofors, som utvecklar dessa system, skulle klara att pröva dessa system över land medan försvaret måste skjuta över saltvatten. Jag förstår att vi inte kan få någon rätsida på detta, men det låter väldigt märkligt att man måste skjuta just i det luftrum som råkar befinna sig över salt vatten. Det intressanta borde vara att se hur denna tingest beter sig när man skjuter i väg den och när den landar. Hur den beter sig när den landar vet man ju inte om man skjuter i väg den över vatten, för då lär den ju försvinna. Jag skulle önska att det ändå fanns en öppenhet hos försvarsministern för att i den tid vi nu befinner oss i, då man säger att man skall ta större miljöhänsyn, försöka hitta en lösning som skulle kännas om inte helt permanent så i alla fall till en liten del permanent. Det skulle öppna möjligheten för fågelstationen att planera sin verksamhet, för det är mycket svårt i dag. Det är svårt att t.ex. ta ut grupper som vill komma om man inte riktigt vet om någon kommer att skjuta. Det är svårt att veta om det är någon idé att dra i gång någon verksamhet när man inte riktigt vet hur framtiden kommer att se ut. Som det ser ut nu är det tyst där ute. Det är fåglarna, vinden och naturen som råder. Det är ett mycket fint område. Jag har också varit där ute. Än så länge har inte sträcket nått sin kulmen eftersom vi har en sådan kall vår. En del småfåglar har väl kommit, men mycket återstår. Jag skulle verkligen önska att det sydöstra hörnet skulle kunna få bli det fina naturområde som var tänkt när man inrättade naturskyddsområdet. Det har enormt fina ekologiska värden framför allt, och det här är en hobby som ökar mycket i Sverige. Naturligtvis ställer sig väldigt många människor frågande till varför försvaret inte kan gå naturvården till mötes, när man skjuter så litet. Jag inser att vi inte kan komma så mycket längre med det här, men jag kommer nog att envisas med att återkomma till denna fråga. Jag hoppas att försvaret kommer att verkligen visa att man menar allvar med sin vilja att ta större hänsyn till miljön och gå miljökraven till mötes. Med det undrar jag: Finns det möjligen en liten öppning?
Fru talman! Jag konstaterar att försvarsministern åtminstone inte stänger några dörrar, och det är väl bra så. Försvarsministern hänvisar till att man från försvarsmaktens sida har konstaterat att man behöver det här. Det är väl ingen överraskning för försvarsministern - det går ju att också konsultera försvarsministerns företrädare för att kunna konstatera det - att det är mycket sällan försvarsmakten, vare sig det gäller den svenska försvarsmakten eller andra länders, avstår från det man har om det inte finns starka behov av detta. Det är ju det försvarspolitik handlar om; att ständigt göra nya avvägningar mellan de behov som har funnits och de behov som finns framöver. Beslut är ju aldrig enkla. Jag menar att utvecklingen har gjort att den här frågan kanske skulle kunna väga något mer åt miljösidan i dag än den har gjort tidigare. Jag tror mig, försvarsministern, kunna gå i god för att försvarsutskottet inte skulle ha någonting emot om det visade sig vara möjligt att hitta en lösning, t.ex. med malpåse. Malpåsearrangemanget tillförsäkrar ju att just det väsentliga finns kvar, nämligen det som jag uppfattar som kärnan i decemberbeslutet om vår framtida försvarspolitik: möjligheten till den anpassning som ingen av oss vill skall bli nödvändig, väldigt få av oss tror skall bli nödvändig, men som vi inte kan avstå ifrån. Men poängen med detta är ju att ett malpåsearrangemang tills vidare i kombination med vad vi tror om framtiden ju i praktiken skulle innebära ett tillgodoseende av miljöintressena.
Fru talman! Det är självklart att jag välkomnar Gudrun Lindvalls och Lennart Rohdins engagemang för att inte säga envishet på de här punkterna. Det är självklart att regeringen behöver information och bra argument för att kunna ställa bra frågor till myndigheterna. Jag är alltså positiv. Samtidigt vill jag ändå peka på att det skett prövningar av denna avvägning mellan miljöintressen och försvarsindustri i modern tid. Det är ändå ganska nyligen, 1991, som en stor process har ägt rum. Det är alltså inte ett helt förlegat ställningstagande som ligger till grund för det vi nu diskuterar. Det kan finnas olika utgångspunkter för hur industrin, Bofors, vill pröva olika föremål och försvarsmateriel och hur Försvarets materielverk gör det. Så något automatiskt argument som går ut på att så som den ena parten gör skall också den andra parten göra vid användning av skjutfält kan jag inte utläsa ur det. Jag kan avrunda med att säga att man självklart vill göra allt för att det här skall kunna förbli ett fint naturskyddsområde. Man kan heller inte komma förbi att när hela denna reglering av naturvårdens och miljöns intressen kom till stånd - vilket är bra - skedde det ändå med utgångspunkt från att det var ett skjutfält som låg på platsen. Miljöprövningen har ändå tillförts senare. Fältet fanns där innan miljösynpunkter över huvud taget började vägas in. Miljösynpunkterna är invägda, och därigenom menar jag att man kan försvara att vi fortfarande ger FMV möjlighet att bedriva den verksamhet som man anser sig ha speciella motiv för. Följaktligen är jag för dagen inte beredd att göra någon ändring i det som just har varit föremål för riksdagens granskning och ställningstagande.
Fru talman! Jag är fullkomligt medveten om att Koncessionsnämndens beslut är fattat. När regeringen valde att inte yttra sig sade man att landets säkerhet i ett övergångsskede kunde hotas om man inte hade denna möjlighet. Nu är det väldigt många som tycker att landets säkerhet inte är så speciellt hotad, och att man kanske skulle ompröva detta. Det faktum att man inte har utnyttjat Torhamns udde speciellt mycket de senaste åren måste ju tyda på att även FMV gör bedömningen att man klarar att försvara landet, om det nu skulle bli nödvändigt, utan att ha skjutfältet på Torhamn i aktion i så speciellt stor utsträckning. Det är uppenbarligen så att man kan testa de system man har på annat håll eftersom man inte använder Torhamn. Det är också så, försvarsministern, att även om man har koncession för en verksamhet måste man ju inte bedriva den. Det väljer man ju. Sitter man som försvarsminister har man naturligtvis möjlighet att även titta på detaljer. Naturligtvis är det här en detalj. Om vi nu skall diskutera vem som kom först, hönan eller ägget, hävdar jag bestämt att flyttfåglarna var där först. Det faktum att landskapet ser ut som det gör, med en udde som skjuter ut åt sydöst, gör att det är precis där man hamnar om man är flyttfågel och vill ha så kort sträcka som möjligt över havet. Om det är någon som skall vara där så är det flyttfåglarna. Intresset ökar naturligtvis hela tiden för dessa fåglar. De lyckas komma dit även om försvarets skjutfält finns där. Jag vill ändå tolka svaret som att det i alla fall finns förståelse för att man kanske inte behöver skjuta så mycket - ju mindre, desto bättre.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilken inriktning jag avser att ge frågan om ett gemensamt svenskt och norskt utnyttjande av Älvdalens skjutfält i Dalarna. Bakgrunden till Göthe Knutsons fråga är de norska planerna att anlägga ett skjutfält intill den svenska riksgränsen i Östlandet. De norska planer som Göthe Knutson refererar till har vållat debatt i Sverige. Det har förekommit ett flertal artiklar och insändare i tidningarna. Många människor har skrivit brev till Regeringskansliet och uttryckt oro för att miljön på den svenska sidan gränsen kommer att påverkas av ett skjutfält. Svenska myndigheter har i remissvar till norska Forsvarets bygningstjeneste, som är den myndighet i Norge som handlägger frågan, avstyrkt det alternativ som främst berör Sverige. Frågan bör ses i två perspektiv. Det ena är de norska planerna att anlägga ett skjutfält i Norge. Denna fråga har att prövas av norska myndigheter. Frågor om gränsöverskridande störningar omfattas av internationella konventioner. Det innebär att om skjutfältet anläggs så att det medför miljöpåverkan i Sverige skall detta behandlas i enlighet med dessa konventioner. Jag kan nämna att miljöministern svarade på interpellationer här i kammaren om denna sak dels i juni förra året, dels i förra veckan. Det andra perspektivet, och det är det som Göthe Knutsons fråga behandlar och det som debatten i dag kan avse, är om utnyttjandet av befintliga skjutfält kan samordnas mellan Sverige och Norge. Som Göthe Knutson antyder har frågan diskuterats tidigare. Varken från svensk eller från norsk sida har det då funnits något större intresse av ett samutnyttjande. Det finns några förhållanden som har betydelse i detta sammanhang. De svenska militära skjut och övningsfälten är i första hand avsedda för övning med svenska militära förband. Mindre utländsk verksamhet har visserligen förekommit i t.ex. Älvdalen, men det har då avsett övning med förband inom ramen för pågående materielutvecklingsprojekt eller samövning av förband för internationella insatser. Vidare styrs verksamheten på våra skjutfält av tillståndsbeslut meddelade med stöd av miljöskyddslagen . En utökad eller ändrad verksamhet vid skjutfälten kräver därför en förnyad miljöprövning. Jag kan här lägga till att Försvarsmakten för närvarande genomför en frivillig miljöprövning av ett antal av försvarets skjutfält. Jag vill här även erinra om den verksamhet som bedrivs vid Försvarets materielverks provplatser, framför allt vid Vidsel i Älvsbyn. De geografiska förutsättningarna och personalens kompetens gör dessa provplatser attraktiva för utländska försvarsmyndigheter och företag. Ett ökat internationellt samarbete och provning av viss materiel åt utlandet ökar möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt bevara och utveckla den svenska provningskompetensen. Av bl.a. miljöskäl måste detta dock genomföras med viss försiktighet. Vissa beslut i dessa frågor bör därför fattas av regeringen. När det gäller Göthe Knutsons fråga om ett samutnyttjande spelar en rad faktorer in. Har vi i Sverige intresse av att upplåta våra skjutfält för andra staters verksamhet? Vilka rättsliga och folkrättsliga aspekter kan finnas? Finns det intresse i andra stater för att komma hit och skjuta och öva? Vilka stater skulle kunna bli aktuella? Vilken verksamhet skulle kunna bli aktuell? Skall ett samutnyttjande avse bara skjut och övningsfält, eller kan det avse även andra miljöfarliga anläggningar för försvaret? Genom 1996 års försvarsbeslut skall den svenska försvarsorganisationen i såväl fred som krig reduceras. Detta innebär naturligtvis att utnyttjandet av övningsanläggningarna också minskar. Försvarsutskottet pekade på detta i sitt betänkande om försvaret och miljön. Liknande tendenser märks i andra stater. Jag kan nämna att de nordiska försvarsministrarna vid sitt möte i Kalmar i höstas enades om att utveckla det nordiska försvarsmiljösamarbetet på departementsnivån. Inom ramen för det samarbetet skulle Göthe Knutsons frågeställningar kunna belysas. Som Göthe Knutson säkert förstår är frågan om att upplåta svenska skjutfält för andra staters militära förband av stor principiell vikt. Jag är inte beredd att göra några ställningstaganden i dagsläget. Tack, fru talman!
Fru talman! Tack, försvarsministern. Jag har givetvis goda syften med den här interpellationen. Det jag föreslår är föranlett av de förfrågningar som har kommit från Norge beträffande Älvdalen. Jag har ett trefaldigt syfte med interpellationen. Jag vill medverka till att skona miljön i ett stort område utmed riksgränsen mellan Sverige och Norge. Det är inte bara i Sverige, i Värmland, som det har protesterats mot nytt skjutfält utan också i hög grad i Norge. Minst ett parti har på sitt landsmöte uttalat stark kritik mot att anlägga ett skjutfält, ett militärt övningsområde, vid Gravberget, som är ett av de tre alternativa områden som diskuteras. Vidare är det även en fråga om resursutnyttjande. Älvdalens skjutfält ligger klart och färdigt och är miljöprövat. Eftersom det svenska försvaret under ett antal år skurits ned i den omfattningen att övningsverksamheten i Älvdalen starkt har minskat, finns det ett utrymme som också har ett ekonomiskt värde. Det förekommer som bekant en intern debitering inom Försvarsmakten. Man kan konstatera att Älvdalens skjutfält numera går med stor förlust. Det skulle inte vara ofördelaktigt om den förmögna norska staten gick in och hjälpte oss härvidlag. Därmed har jag kommit in på det tredje syftet med interpellationen, nämligen frågan om ekonomisk vinst vid sambruk med Norge. Givetvis är det, som försvarsministern säger, också en principiell fråga.

Har högkvarteret kanske redan kommit med ett besked till regeringen och enkannerligen till försvarsministern? Sker det andra interna utredningar samtidigt? Försvarsministern anger ett antal frågor i interpellationssvaret. Då frågar jag: Vad gör försvarsministern under tiden? Att försvarsministern inte är beredd att göra några ställningstaganden i dagsläget har jag förståelse för. Men då gäller det att ta vara på tiden, för plötsligt har vi hela skjutfältsfrågan över oss.
Fru talman! Jag kunde inte delta i interpellationsdebatten om det här skjutfältet med Anna Lindh. Jag tog tillbaka min fråga, så jag tänker inte beröra dessa områden nu, de blev väl belysta då. Men som Dalarepresentant känner jag att Älvdalen har nog av sin miljöförstörande verksamhet på skjutfältet. Dels skjuter man på skjutfältet - det är miljöprövat och har fått koncession - dels störtar man mycket ammunition, vilket har oerhörda miljökonsekvenser. Jag har tidigare varit uppe i talarstolen om detta. Dessutom hotas Älvdalen nu av en ny utbyggnad vid Brunnsberg i Österdalälven. Det finns en man som för några år sedan skrev om våldtaget land i Storsveriges skugga. Älvdalen är verkligen hårt prövat när det gäller miljö. Det gäller både älven och skjutfältet. Det är Gravberget som vi och värmlänningarna inte vill ha och som även Naturvårdsverket har satt sig emot. De andra platserna är inte prövade, och det är möjligt att vi och förhoppningsvis även norrmännen kan acceptera ett annat skjutfält litet längre bort från gränsen. Jag som miljöpartist från Dalarna är emot att man ytterligare skall utnyttja Älvdalen. Jag undrar om det finns några planer - det är därför som jag har gått upp i debatten - på en samordning där.
Fru talman! Jag tackar både för interpellationen och för inläggen. Det är intressanta spörsmål av principiell karaktär som interpellanten och Ragnhild Pohanka tar upp. Jag kommer att avsluta debatten med samma ståndpunkt som jag gav uttryck för i slutet av mitt svar, nämligen att jag inte är beredd att redovisa något ställningstagande beträffande den principiella frågan, eftersom den verkligen är mångfacetterad. Jag vill bara nämna några saker. Fortfarande gäller att Norges regering inte har begärt hos Sverige att Norges armé skall få bedriva den typ av omfattande övningsverksamhet som man avser att bedriva på det skjutfält som man själv vill anlägga. Jag vill understryka att Norges regering inte har framfört det önskemålet. Jag har inhämtat att fortfarande önskar Norges regeringen anlägga skjut och övningsfältet i Norge. Jag hänvisar till vad min kollega Jörgen Kosmo framfört i det norska stortinget, att man vill ha skjutfältet där därför att man inte vill vara beroende av utländsk mark för att öva så stora förband som det norska försvaret avser att öva med. Det var det första som jag ville säga. Det andra är ett direkt svar till Göthe Knutson. Nej, högkvarteret har inte inkommit med någon skrivelse, men det är på gång en sådan som skall ta upp olika försvarspolitiska och tekniska aspekter på frågan utländsk övningsverksamhet på svenskt område. Inom Försvarsdepartementet förbereder vi oss för att hantera Försvarsmaktens kommande skrivelse. Dessutom pågår det på tjänstemannanivå ett arbete under de nordiska försvarsministrarna för att man till hösten skall kunna presentera en reviderad syn på den miljöpolicy som vi samfällt skall försöka att genomföra i våra länder. Där är det möjligt att någonting om skjut och övningsfält kan dyka upp. Men än så länge har jag inte tagit del av materialet. Jag räknar med att vi skall kunna ha en beredning inom den svenska regeringen av dessa frågor när högkvarterets material har inkommit och naturligtvis också inför det kommande nordiska försvarsministermötet. När det gäller Ragnhild Pohankas fråga vill jag bara konstatera att också jag har förstått att det råder delade meningar i Sverige och Norge kring de båda skjutfälten, för att det finns, om ifall de borde finnas och hur mycket de används. Om verksamheten vid det svenska skjutfältet utökas väsentligt då måste - såvitt jag kan förstå - frågan bli föremål för en ny prövning av de svenska myndigheterna och ytterst av Koncessionsnämnden. Det räcker inte med politiska, folkrättsliga och försvarspolitiska bevekelsegrunder och ställningstaganden, utan det måste även till en miljöprövning ifall det skulle finnas ett intresse hos den norska regeringen att bedriva verksamhet på den svenska sidan. Så det är ett mångfacetterat problem, i synnerhet om man tar in de miljöpolitiska och de miljöförvaltningsmässiga aspekterna.
Fru talman! Det svenska högkvarterets utredningsarbete just nu kommer sig av förfrågningar från det som jag har uttryckt som norska myndigheter, ifrån Försvarsmakten. Omfattningen av den norska frågan känner jag inte till. Nu har försvarsministern gett en något så att säga begränsad dimension. Det är emellertid de principiella frågorna som nu föranleder - jag gör den tolkningen - att försvarsministern inte kan ge ett svar i dag. För min del tycker jag att det vore rimligt att försvarsministern i nästa månad har ett tillräckligt underlag för att kunna ge ett besked. Då är det min och mångas - inte minst i Norge - förhoppning att det blir ett positivt svar. Med andra ord att det blir tillåtet med en norsk inhyrning i När man talar om skjutfält bubblar det genast upp en mängd pacifistiska strömningar, så jag är inte förvånad. Men jag skall inte gå in på detta. Det skulle kunna uppstå en opinion i Älvdalen, även om den inte har varit vare sig synlig eller hörbar under väldigt lång tid. Skjutfältet är faktiskt en utomordentlig tillgång. Det har t.o.m. sagts att man tack vare Älvdalens skjutfält har kvar garnisonen i Kristinehamn. Jag hoppas innerligt att den möjligheten inte skall raseras av oförtänksamma aktiviteter utifrån. När det gäller tillvaratagandet av dessa resurser litar jag i hög grad på försvarsminister Björn von Sydow. Med ett kallt konstaterande i interpellationssvaret redovisar han möjligheten för även norska övningsmöjligheter, dvs. när den svenska försvarsmakten sedan flera år tillbaka tvingats dra ned så mycket på övningsverksamheten. Jag tycker att det är rimligt att man tar till vara detta utrymme. Försvarsministern redovisade principiella och praktiska frågor på s. 2 i svaret.

Jag påpekade i min interpellation att detta redan sker, även om det hittills är i begränsad omfattning. Men vi måste vara selektiva. Jag frågar försvarsministern.
Fru talman! Jag vill betona att vare sig Miljöpartiet eller jag själv ifrågasätter att det finns ett skjutfält i Älvdalen som används av det svenska försvaret. Vad vi och människor i Älvdalen har ifrågasatt är den stora störtningen av ammunition som sker där - men det rör inte dagens debatt - och varför vi skall upplåta skjutfältet till utländska övningar. Sedan undrar jag vad som är en förlust för ett skjutfält. Om man måste ha ett skjutfält för det svenska försvaret kostar det ju pengar, och det blir ju inte billigare för att det skjuts mera där. Om man däremot säljer den rätten till ett annat land kan man naturligtvis få in pengar. Jag ville bara klargöra att vi i det här läget inte ifrågasätter skjutfältet som sådant i Älvdalen, utan vad vi ifrågasätter är att man eventuellt skall anlägga ett skjutfält i Norge så nära den svenska gränsen. Det skjutfältet bör förflyttas till en annan plats i Norge, om man nu vill ha ett skjutfält. Jag och Miljöpartiet förespråkar att man inte skall upplåta Älvdalens skjutfält för Norge.
Fru talman! De frågor som jag har ställt i mitt interpellationssvar är ju rätt långtgående och av principiell karaktär. I dag är läget det att det, med begränsade undantag, är en principiell hållning från oss att inte tillåta utländsk trupp eller utländsk militär att vistas på Sveriges territorium. Det är en betydelsefull sak. Dessutom är frågan, som jag pekade på, om vi skall ändra på det: Vilken praxis skall vi i så fall ha, och på vilket sätt skall vi i så fall välja ut de länder som skall kunna få vistas i t.ex. övningssyfte på vårt territorium? Jag tror inte att det är möjligt att jag inom någon månad eller så, som interpellanten hoppas, skulle kunna ta ställning till och föreslå regeringen ett ställningstagande om detta. När det sedan gäller Pohankas fråga har jag väl noterat vilken synpunkt ni i Miljöpartiet har, nämligen att ni inte önskar att det skall vara mer ammunitionsrester på det nuvarande skjutfältet. Jag är klar över att det är ert argument. Jag vill bara nämna, att om en svensk myndighet eller det svenska försvaret vill utöka verksamhet på något sätt måste det ske en ny prövning. Då kommer den här saken att vägas in. Jag känner inte till vad experter anser om de här resterna eller hur miljöfarliga de är, men jag kan förstå poängen att de måste vägas in. Jag har inte alls något att erinra mot att myndigheterna väger in ammunitionsrester och sådant när man gör en bedömning i en miljöprövningsfråga. Jag förstår fuller väl vad det är fråga om. Ärendet är väl värt att debattera, men det är ett komplext problem som både interpellanten och Ragnhild Pohanka tar upp i sina debattinlägg här i dag.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för den fortsatta diskussionen. Jag vill gärna hoppas att det är möjligt att göra ett ställningstagande på en månad. Det är en ganska lång tid; 30 dagar och 30 nätter. Det kan bli ett akut läge. Den norska regeringen måste ju ta ett beslut, eftersom man måste ha ett militärt övningsområde med skjutfält i östlandet. Det är konstaterat. Det låter sig naturligtvis sägas att norrmännen får klara upp det här själva, men samtidigt talar vi ju nu om Partnerskap för fred, PFP. Försvarsministern och andra som samlades på Åland häromdagen talade om ett nordiskt försvarssamarbete, som i ett scenario är så långtgående att man skulle kunna slopa diskussionen om svenskt och norskt inlemmande i NATO-försvaret. Så uppfattade jag referaten. Som gammal journalist är jag medveten om att de kan vara felaktiga, men sanningen brukar ändå finnas väldigt nära även i sådana referat. När vi nu har kommit in i en helt ny säkerhetspolitisk situation i Europa borde vi väl också kunna komma in i ett nordiskt, mycket begränsat försvarspolitiskt samarbete. Här ligger ett skjutfält i Sverige intill riksgränsen och väntar på att användas mera effektivt.
Fru talman! Jag hade gärna sett att interpellanten hade varit i tillfälle att ha sista ordet här. Interpellanten gjorde en något konstifik sammanfattning av vad som har förevarit i Mariehamn i går, så jag vill reda ut vad som i själva verket har hänt. Förre presidenten Koivisto har i fredags hållit ett tal i Finland där han har argumenterat för ett ökat finländsk-svenskt samarbete på försvars och säkerhetspolitikens område. Han har även önskat mer samverkan när det gäller försvar. Han har gjort det med en argumentation om att man i Finland därigenom skulle komma bort från den diskussion som där förs om Finlands medlemskap i NATO. Det är förre presidenten Koivistos sätt att argumentera. Det var en nyhetsartikel om det i Svenska Dagbladet i lördags. Jag hade i Mariehamn kontakt med min finländska kollega Anneli Taina, och det ägde rum ett samtal på det nordiska försvarsministermötet på Grönland - det var bara mellan våra två delegationer från Sverige och Finland. Där kom vi fram till att våra länders alliansfrihet har kommit att bli alltmera lika varandra och att vi därför borde göra en inventering av om det finns några möjligheter att förstärka samverkan när det gäller försvar, materiel och forskning. Det nämndes utbyte av officerare till högskolekurser, möjligheten att sätta upp en gemensam trupp, en bataljon för internationell tjänst osv. Det var det som jag i går också nämnde i Mariehamn. Det ägde alltså rum ett samtal mellan den svenske och den finska försvarsministern på Grönland i samband med det nordiska försvarsministermötet. Men det är alltså en sak som ligger helt vid sidan av det vi förhandlar om och diskuterar. Min företrädare har diskuterat miljöfrågor, och det är det som kommer att redovisas vid det nordiska försvarsministermötet i höst.

Fru talman! I SFU:s betänkande nr 14 om svenskt medborgarskap, som vi behandlar i dag, har folkpartiet i en partimotion pekat på att det under de senaste åren har blivit allt vanligare att en förälder efter en skilsmässa, mot den andra förälderns vilja, för barnet utomlands. Barnet rycks upp ur sin hemmiljö och skiljs då från sin ene och i vissa fall från båda sina föräldrar. Detta innebär ofta en stor tragedi. Vi menar att svenska myndigheter måste aktivera sina insatser för att begränsa antalet barn som skiljs från sina föräldrar. Folkpartiet anser också att den som olovligt fört ut barnet ur landet måste åtalas och straffas för brottet. Sverige har, som vi alla vet, drivit frågan om barnkonventionens både tillkomst och genomförande. Vi lägger därför mycket stor vikt vid att barnets bästa i alla sammanhang skall sättas i främsta rummet. Barnet har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att de svenska myndigheterna agerar så att inte barn olovligt förs ut ur landet. Det är synnerligen viktigt att passmyndigheten görs uppmärksam på att pass inte får utfärdas till minderåriga utan båda föräldrarnas medgivande. Fru talman! Denna fråga har även varit uppe i lagutskottet, och den har utretts av Vårdnadstvistutredningen. Utredningen lämnade sitt betänkande redan 1995. Trots att det nu har gått flera år har regeringen inte berett frågan tillräckligt. Det är bra om regeringen fortsätter att sluta internationella överenskommelser med så många länder som möjligt, men det räcker inte. Frågan är så viktig att regeringen snarast bör lägga fram en proposition i frågan. Barnens rätt till både sin pappa och sin mamma är så fundamental utifrån Sveriges syn på barnkonventionen att vi inte kan vänta längre på regeringens förslag. Vi kan inte enbart driva på, sluta internationella konventioner och sedan tro att barnens rätt tas till vara. Först och främst handlar det om vad Sverige gör för sina barn. Det går inte att vänta och tro att frågan löser sig av sig själv. Vi från folkpartiets sida säger i vår motion att problemet ökar, inte minskar. Detta sker under tiden som regeringen bereder frågan. Jag vill vända mig till utskottets talesman för att enkelt och rätt upp och ned fråga: När kommer regeringen med ett förslag? Det brådskar, för det är en viktig fråga. Det räcker inte med att Sverige talar väl om barnkonventionen och vad den innefattar. Den måste också gälla alla barn. Med detta, fru talman, nöjer jag mig och yrkar bifall till reservation 2.
Fru talman! Detta är ett kort betänkande, som inte har föranlett många talare att gå upp i debatten. Jag tror att det beror på att det har tillsatts en kommitté om svenskt medborgarskap, som börjar sitt arbete i dag. Då känns det faktiskt som att vare ute i litet ogjort väder att hålla långa anföranden om svenskt medborgarskap. Icke desto mindre har jag gått upp i debatten för att betona vikten av betänkandet. Det är väldigt viktigt för människor att ha möjlighet att bli svenska medborgare när de har bott i landet under en tid. Vi har gått litet längre i förhållande till det läge som är i dag och menar att man skall kunna få bli svensk medborgare även om man har ett annat medborgarskap. Vi förespråkar dubbla medborgarskap. I det läge som är i dag är det många som inte kan bli av med sitt medborgarskap. Man kan då börja med att i första hand ge dem en möjlighet att bli svenska medborgare. Vi anser också att om man bor i Sverige, arbetar i Sverige och har barn som man uppfostrar här, bör man också kunna påverka det svenska samhället. Det kan man ju inte göra på samma sätt om man inte är svensk medborgare, trots den kommunala rösträtten som inträder efter tre år. Den utnyttjas väldigt litet av invandrarna, vilket är synd, därför att det är oerhört viktigt att påverka den kommun man bor i och det landsting man tillhör. Om invandrarna fick tillträde till riksdagsvalet skulle det kanske underlätta för dem så att de skulle känna att de verkligen påverkade samhället. Den reservation som Sigge Godin tog upp är väldigt viktig. Jag yrkar inte bifall till den, men vi har gett den vårt stöd. Alla barn har två föräldrar, om inte den ena föräldern har dött. Då är det viktigt att de också har tillgång till båda sina föräldrar och att båda föräldrarna känner ett ansvar för att inte begå handlingar som kan skada barnet på något sätt. Bl.a. är en mycket allvarlig handling att kidnappa barnet eller att ta det med sig från den ena föräldern bort till ett annat land. Jag vet att detta är oerhört svårt, för det finns ju en massa länder som inte alls bryr sig om problemet. Men vi måste ändå verka för detta. Jag tycker att det är bra att denna motion har kommit fram och att detta förslag finns.

Fru talman! Detta betänkande behandlar motioner från allmänna motionstiden, som berör olika frågor om svenskt medborgarskap. Det finns en motion om olovligt bortförande av barn och en motion om utvisning efter fängelsestraff. Motionerna tar upp förhållanden som upplevs som problem av den som söker svenskt medborgarskap och där lagen inte på ett tillfredsställande sätt, enligt motionärerna, tar hänsyn till dessa speciella svårigheter. Jag kommer inte att bemöta dessa synpunkter, eftersom regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att genomföra en allmän översyn av lagen om svenskt medborgarskap. Enligt folkrätten bestämmer varje stat själv genom sin lagstiftning vilka personer som skall räknas som dess medborgare. Någon form av naturlig samhörighet mellan individen och staten, t.ex. att personen är född i landet, måste dock föreligga. Förvärvande av medborgarskap utan någon som helst sådan anknytning till landet är inte folkrättsligt tillåtet. För svensk vidkommande återfinns reglerna om förlust och förvärv av svenskt medborgarskap i lagen om svenskt medborgarskap. Denna trädde i kraft den 1 januari 1951. Lagen har sedan dess genomgått flera detaljförändringar, men den har hittills inte varit föremål för någon mer genomgripande översyn.För att belysa att det verkligen blev en genomarbetad översyn av lagstiftningen, vill jag återge direktiven som kommittén skall arbeta efter. Den skall, förutom att se över lagen totalt, även utreda vissa speciella frågeställningar som rör medborgarskapslagstiftningen samt överväga åtgärder som kan stärka medborgarskapets status. I direktiven anförs att den svenska medborgarskapslagstiftningen även i fortsättningen bör bygga på härstamningsprincipen, dvs. att föräldrarnas medborgarskap är bestämmande för ett barns medborgarskap oavsett var det föds. Kommittén skall undersöka omfattningen av dubbelt medborgarskap i dag. I princip bör dubbelt medborgarskap undvikas, men det kan tänkas att det finns ytterligare situationer än vad som för närvarande gäller där dubbelt medborgarskap kan accepteras. I direktiven anges också att lagstiftningen bör utformas så att statslöshet undviks. Kommittén skall utreda och överväga behovet av åtgärder som kan vidtas för att stärka medborgarskapets status som ett led i integrationsprocessen. Som en utgångspunkt bör en kartläggning göras av vad svenskt medborgarskap innebär i olika avseenden. Andra länders lagstiftning och praxis bör studeras. Kommittén skall bl.a. överväga huruvida krav på kunskaper i det svenska språket eller om det svenska samhället bör uppställas för beviljande av medborgarskap. När det gäller barn som föds i Sverige men vilkas föräldrar har utländskt medborgarskap, skall kommittén analysera för och nackdelar med olika alternativ när det gäller en reglering som under vissa förutsättningar skulle erbjuda möjligheter till svenskt medborgarskap. Analysen bör omfatta olika lösningar som skulle underlätta för sådana barn att bli svenska medborgare om föräldrarna har permanent uppehållstillstånd. Vad gäller reglerna om s.k. villkorat medborgarskap, skall kommittén analysera och vid behov föreslå ändringar. I direktiven påtalas att det för vissa grupper av utlänningar finns svårigheter att få befrielse från tidigare medborgarskap. Det har varit problem med att bevisa att en ansökan om befrielse lämnats in till hemlandets myndigheter. Vidare skall kommittén undersöka tillämpningen av kravet att en person som söker medborgarskap måste kunna styrka sin identitet. Slutligen får kommittén också ta upp andra frågor som gäller medborgarskapslagstiftningen och som inte berörs i direktiven. Detta arbete skall pågå under hela 1997 och fram till 1998. Utredningsarbetet skall vara klart den 1 september 1998. Det finns dock vissa frågor som skall behandlas med förtur. Det gäller kravet på styrkande av identitet. Där skall det redovisas ett förslag redan till hösten. Med denna redovisning vill jag visa att samtliga frågeställningar som finns i motionerna kommer att få en gedigen behandling. Vi får anledning att återkomma här i kammaren när översynen av medborgarskapslagstiftningen är avslutad och regeringen presenterar en proposition i ämnet. Som jag sade tidigare, finns det i betänkandet även en motion om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden. Här har Folkpartiet reserverat sig till förmån för sin motion. Med olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden avses framför allt fall då en förälder utan lov för med sig barn till ett annat land. Hit hör också fall då en förälder olovligen håller kvar barnet i ett annat land efter utgången av en umgängestid eller efter det att en domstol bestämt att den andra föräldern skall ha vårdnaden om barnet. I båda fallen är ändamålet att hindra den andra föräldern från att ha vårdnaden om barnet eller utöva sin umgängesrätt. Det här är en svår fråga som det inte finns någon enkel lösning på. Det gäller främst att få föräldrarna att respektera barnets rätt till både sin mamma och sin pappa. Riksdagen har tidigare behandlat liknande motioner och slagit fast att problemen inte alltid kan lösas genom internationella överenskommelser. Dessutom hänvisade lagutskottet, som hade att ta ställning i frågan, till att det i föräldrabalken införts en uttrycklig bestämmelse om att domstolen, när den bedömer en umgängesfråga, skall beakta risken för att barnet olovligen bortförs. Lagutskottet hänvisade också till att fängelsestraffet för egenmäktighet med barn skärps. Socialstyrelsen följer dessa frågor och har avgivit rapporter som skall bidra till att inspirera och utveckla arbetet med att ge stöd och hjälp till drabbade föräldrar. Jag vill också säga något om utfärdandet av pass. Det krävs redan i dag båda vårdnadshavarnas medgivande för att ett pass skall utfärdas till barn under 18 år om inte synnerliga skäl föreligger. Vårdnadstvistutredningen, som tar upp frågan, bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Beträffande den fråga som Sigge Godin ställde tidigare, kan jag inte här och nu tala om någon tidpunkt då regeringen kommer att presentera en proposition. Jag förutsätter att regeringen, precis som riksdagen, tar väldigt allvarligt på den här frågan, och återkommer med bra förslag för att stärka barnets ställning när det gäller att ha rätt till båda föräldrarna. Med hänsyn till vad jag nu har sagt, yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det är en bra redovisning vi får från utskottets talesman. Vi kan ju själva i det tunna betänkandet läsa om alla dessa saker. Det här har vi känt till. Precis den här redovisningen har funnits en längre tid. De olika myndigheterna har, som Anita Jönsson säger, jobbat med frågan. Men ytterst handlar det ju om att skärpa upp arbetet. Vi vill från Folkpartiets sida faktiskt att man skall åtala och straffa de människor som olovligt för ut barn ur landet mot den andre förälderns vilja. Nog kunde man väl förvänta sig att vi nu efter flera års väntan kunde få ett besked från regeringen? Kommer det ett förslag? När kommer det förslaget? Är det verkligen så att regeringen arbetar med det här, eller betraktar den det som så svårt och komplicerat, eftersom det har med andra länder att göra, att den inte vet vilken fot den skall stå på? Det bör vi väl så småningom reda ut. Jag tycker att vi har haft tålamod länge nog, och att vi har väntat länge nog på ett besked från regeringen, men tydligen dröjer det ytterligare. Hur är det, Anita Jönsson: Kommer det verkligen ett förslag? Är det inte ändå läge att tala om för riksdagens kammare och ledamöter när ungefär vi kan förvänta oss detta förslag?
Fru talman! Jag har redan svarat på den fråga som Sigge Godin ställde, och som han nu ställer en gång till. Det här ärendet bereds inom Regeringskansliet, och man återkommer till riksdagen med ett förslag. Däremot kan jag inte tala om vilken dag och månad man är färdig med arbetet. Förutom att man bereder det här betänkandet, som har varit ute på remiss, pågår det naturligtvis ett ständigt arbete med att ha kontakter med andra länder. Man gör överenskommelser med andra länder för att stärka barnets rätt till båda föräldrarna. Det här är alltså ett pågående arbete. Dessutom har Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och göra insatser för att stärka kunskapen bland dem som jobbar med de här frågorna på olika sätt.
Fru talman! Vi är överens om alla de här sakerna. Vi tycker att det är bra. Men skall jag då tolka det Anita Jönsson säger så att det kommer en proposition från regeringen i den här frågan, en proposition som löser en del av de problem som vi har försökt beskriva här? Det vore bra om vi fick flytta fram positionerna så långt att vi fick veta att det kommer en proposition. Sedan må det vara hänt om det tar två veckor, två månader, ett halvår eller två år - ja kanske inte två år. Det viktiga är i alla fall att det kommer en proposition. Gör det det?
Fru talman! Jag talar återigen om för Sigge Godin att Vårdnadstvistutredningen, som tar upp frågan, för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Det innebär att vi så småningom har att ta ställning till de frågor man där tar upp.

Fru talman! Vi har inte fogat någon reservation till betänkandet, men vi vill ändå understryka det som vi har tagit upp i ett särskilt yttrande, nämligen behovet av att försöka sätta något slags nivå på svenskkunskaper i samband med att man får svenskt medborgarskap. Vi tror nämligen, och jag tror att de flesta delar denna uppfattning, att integrationen av invandrare i det svenska samhället är en av de största och viktigaste politiska frågorna för närvarande. Att ställa krav på att man har tillräckliga kunskaper i svenska och också tillräckliga kunskaper om det svenska samhället i samband med att man får sitt medborgarskap tycker vi från moderat sida är utomordentligt viktigt och bör understrykas. Jag hoppas innerligt att också andra partier skall kunna ansluta sig till detta. Jag är medveten om att det kan finnas situationer då det inte kan ställas fullständiga krav men att man ändå har som grundförutsättning att kunskaper i svenska skall finnas i samband med att man blir svensk medborgare. Detta kommer att tas upp i denna utredning, och jag hoppas att vår ståndpunkt där kan vinna gehör hos flera partier.

Fru talman! Torsdagen den 6 mars anordnade socialutskottet en offentlig utfrågning om situationen på narkotikaområdet med tyngdpunkt på utvecklingen när det gäller ungdomar. Ett stenografiskt upptecknat protokoll från denna utfrågning finns som bilaga till det betänkande som kammaren nu behandlar. Bakgrunden till vårt initiativ, som vi beslöt oss för i slutet av januari, är bl.a. informationen från myndigheter om att ungdomar är mer intresserade av att pröva narkotika nu än för några år sedan och att de också prövar i större utsträckning än tidigare. Olika medier har riktat strålkastarljuset mot den nya knarkvågen. Artiklarna är en dyster läsning för tonårsföräldrar. Uppgifterna om kopplingen mellan olika ungdomskulturer som rejvfester och bruk av ecstasy och LSD väcker mycket stor oro. Från rikskriminalpolisen har vi fått uppgifter om en dramatisk ökning av antalet beslagstillfällen, vilket framgår av bilderna i betänkandets bilaga. Utvecklingen i vissa länder i Europa, med en större acceptans när det gäller vissa former av narkotika, bör också uppmärksammas. Ett helt enigt utskott föreslår mot denna bakgrund att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om hur vi ser på den aktuella situationen. Andelen ungdomar som prövat narkotika ökar liksom benägenheten att pröva bland dem som ännu inte gjort det. Detta bekräftades vid utfrågningen. Nya inslag i missbruksbilden är ungdomar med omfattande sociala problem som röker heroin och tar olika tabletter. En annan ny grupp är de i övrigt skötsamma ungdomar som missbrukar s.k. partydroger som ecstasy och LSD. En stor majoritet av ungdomarna har dock aldrig prövat narkotika och har fortfarande en restriktiv inställning till narkotika, och det är viktigt att komma ihåg detta. Målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiken består av en kombination av förebyggande insatser, ett varierat utbud av vård och behandling samt fortlöpande kontrollinsatser. Insatser görs på såväl lokal och regional nivå som nationellt. Utskottet motsätter sig alla former av legalisering av narkotika och liberalisering av narkotikapolitiken. Alla krav på legalisering av narkotika och liberalisering av narkotikapolitiken måste bekämpas, också på det internationella planet. Sverige bör även fortsättningsvis ha en framträdande roll i det internationella samarbetet, bl.a. mot bakgrund av de genomgripande förändringarna i Det är enligt utskottet ytterst angeläget att Sverige med kraft driver sin inställning i narkotikafrågor även internationellt. Det är av största vikt att Sverige kan visa en stor enighet inom narkotikapolitiken för att få gehör för politiken såväl nationellt som internationellt. Det finns inte någon anledning att ändra den svenska narkotikapolitiken. Ett enhälligt socialutskott anser det nödvändigt att Sverige med sitt EU medlemskap är pådrivande i kampen i Europa mot narkotikabrotten och att vårt land med kraft vänder sig mot alla tankar på en legalisering av narkotika eller ett accepterande av narkotikamissbruk som en normal företeelse i samhället. Sveriges medlemskap i EU har inneburit nya möjligheter att utveckla samarbetet med polis och tullmyndigheter i andra länder. Sverige skall därför ratificera Europolkonventionen. Europol skall ha som mål att förbättra effektiviteten hos berörda myndigheter i medlemsstaterna och deras samarbete vad gäller att förebygga och bekämpa bl.a. olaglig narkotikahandel. Europol skall i första hand ha som uppgift att inhämta, sammanställa och analysera information samt underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Samarbete i alkohol och narkotikafrågor finns i de flesta kommuner. Betydelsen av en väl fungerande samverkan framhölls av många talare vid den offentliga utfrågningen. Under senare år har lokala program eller handlingsplaner för den alkohol och drogförebyggande verksamheten antagits i stor utsträckning. Detta är mycket positivt. Dessa program och planer anpassas efter de egna behoven och förutsättningarna i kommunen. Härigenom klargörs ansvarsfördelningen bättre, och man kan utnyttja det lokala engagemanget bland ungdomar, föräldrar, politiker, organisationer och enskilda som arbetar med barn och ungdomar. Det är synnerligen angeläget att göra ungdomarna mer delaktiga i det förebyggande arbetet mot drogmissbruket. Ungdomar måste i större utsträckning få påverka insatserna, bl.a. utforma egna fritidsmiljöer utan att dessa därför isoleras från vuxenvärlden. Samhället bör stödja olika pilotprojekt på området. Goda exempel bör spridas till andra kommuner. Kreativiteten hos enskilda människor och frivilliga organisationer måste uppmuntras och tas till vara. När det gäller kampen mot destruktiva livsstilar, drogmissbruk och utanförskap är behovet av folklig förankring och insatser från de frivilliga organisationerna av största betydelse. Vi återkommer till dessa frågor när vi skall behandla regeringens socialtjänstproposition. Den svenska delegationen i Nordiska rådet har på olika sätt drivit dessa frågor till beslut om rekommendationer till de fem regeringarna om en narkotikapolitik med samma innebörd som vi har ställt oss bakom här i riksdagen. Det senaste initiativet ledde till en rekommendation om genomförandet av en utbildning för ungdomar i Nordens närområden, så att de kan bli informatörer på narkotikaområdet i nära samarbete med myndigheter, institutioner och organisationer som arbetar med narkotikabekämpning. Det är viktigt att från Sveriges sida utnyttja medlemskapet i de olika europeiska organen för att driva på utvecklingen mot ett narkotikafritt samhälle, inte bara här i Norden utan i hela Europa. Där återstår mycket att göra. Det är viktigt att de som företräder Sverige i internationella forum är mycket tydliga och att de är uthålliga när det gäller att upprepa den entydiga svenska ståndpunkten. Fru talman! Med detta tillkännagivande manifesterar ett enhälligt socialutskott en stor enighet mot alla former av legaliseringstankar och påpekar vikten av att regeringen i internationella forum med kraft skall hävda den svenska linjen när det gäller bekämpandet av narkotikamissbruk. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 10.

Fru talman! Jag instämmer med Sten Svensson. Jag uppskattar att vi i en så allvarlig fråga som den om droger och i synnerhet narkotika är överens i utskottet. Jag tror att det är bra för regeringen att ha riksdagen bakom sig när man förhandlar ute i Europa mot dem som vi vet har en mer liberal syn än vi på detta. Vår narkotikapolitik står fast. Den skall man arbeta med på alla nivåer. Vi vet att man ute i kommunerna under senare år har utarbetat handlingsprogram, och jag hoppas att det inte är något som bara skall ligga i hyllorna utan att det skall användas. Vi ledamöter av denna riksdag har fått viss kritik från polismyndigheter för att inte ha tagit narkotikafrågan på fullt allvar. Jag hoppas att detta inte gäller socialutskottet, för vi har år efter år i stort sett varit överens och stått fast vid vad vi redan tidigare har sagt. Vi måste, som sagt, på alla nivåer bekämpa detta stora problem. Jag uppskattar att socialminister Margot Wallström har tagit till sig en ledningsgrupp som ligger under Socialdepartementet. Jag tror att detta också markerar att vi tar frågan på största allvar. Vi måste på alla nivåer bekämpa det hela. Det gäller också på lokal nivå, inte minst bland föräldrar och frivilligorganisationer, som gör stora insatser. Helt klart måste också polisen och andra myndigheter ha bättre resurser till sitt förfogande för att bekämpa detta stora problem. Många tycker att Europas öppna gränser i sig är ett problem, och så kan det i och för sig vara. Jag tror ändå att de öppna gränserna också leder till att vi kan arbeta över ett större område. Narkotikan är ju inget lokalt problem, utan den är ett globalt problem. Ledamöter av Sveriges riksdag, låt oss förena oss i arbetet med att bekämpa detta stora problem!

Fru talman! Narkotikamissbruket är ett stort och allvarligt problem som med all kraft som går att mobilisera måste bekämpas på både nationell och internationell nivå. Speciellt allvarligt är narkotikans ökade utbredning bland de yngre. Samtidigt tror jag att det är viktigt att konstatera att en stor majoritet bland ungdomen i Sverige tar avstånd från narkotikabruk och drogkultur. Det är bara en liten andel av våra tonåringar som på något sätt personligen har kommit i direkt kontakt med droger. Det är angeläget att ha den bilden klar för sig, framför allt därför att ungdomarna själva inte skall förledas att tro att de avviker från mängden om de tar avstånd från bruket av narkotika och droger över huvud taget. Den dominerande trenden bland våra ungdomar är fortfarande, dess bättre, en restriktiv och avvisande hållning till narkotikan. Det måste också vara en av huvuduppgifterna för narkotikapolitiken att få varje generation unga att ta avstånd från bruket av narkotika och andra droger. Genom en kombination av förebyggande insatser och tidiga och kraftfulla åtgärder i form av vård och behandling för dem som redan råkat illa ut måste målet vara ett narkotikafritt samhälle. Detta måste också vara vägledande för Sveriges arbete och engagemang på det internationella planet, inte minst inom ramen för det europeiska samarbetet. Det är därför, fru talman, utomordentligt tillfredsställande att vi på det här sättet i och med vårt betänkande kan manifestera den stora politiska enighet och den nationella uppslutning som finns bakom svensk narkotikapolitik. Sveriges politik mot narkotika och andra droger har i ett internationellt perspektiv varit, och är fortfarande, mycket framgångsrik. Det är säkert också en del av förklaringen till att vi i Sverige i så hög grad har förskonats från de narkotikaliberala tendenser som gjort sig hörda på många håll i Europa. Genom att i verkligheten visa att det går att bekämpa narkotikamissbruket har vi lyckats undvika den defaitistiska hållning till problemet ur vilken de narkotikaliberala krafterna på olika håll i världen har vuxit fram. För Sverige som nation måste det inom ramen för det europeiska samarbetet vara ett oeftergivligt krav att få fortsätta att driva den narkotikapolitik som, som vi har visat, ger ett gott resultat. Det är därför, fru talman, angeläget att resultatet av vår narkotikapolitik ställs mot resultatet av den liberala lagstiftning som tillämpas i vissa av EU:s medlemsländer. Vid en sådan jämförelse skulle det, det är jag övertygad om, framgå att den svenska narkotikapolitiken är en bättre grund att bygga på jämfört med de narkotikaliberala experiment i olika former som prövats här och var i Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande.

Fru talman! Dagens svenska narkotikapolitik fyller i år 30 år. I början av 1968 tog riksdagen beslut om lagstiftning och regler för användning av narkotika och om straffregler för illegal handel. Det var i det sammanhanget som man i Sverige vaknade upp och insåg att en generös legal förskrivning av narkotika till missbrukare i syfte att få bort handeln från gatan fick katastrofala följdverkningar. Det var alltså ett bistert uppvaknande, men det var en oerhört viktig utgångspunkt för utvecklingen av situationen i Sverige. Jag vill påstå att det är den narkotikapolitik som vi i Sverige då lade grunden till och som vi också har fört internationellt, bl.a. genom den tidigare generaldirektören i Socialstyrelsen Bror Rexed, som har gjort att vi inte har fått samma omfattande narkotikamissbruk som en del andra länder - Schweiz, Spanien och vissa delar av USA - har fått möta. Vad vi nu ser är emellertid illa nog. De signaler som nu finns - att missbruket åter ökar bland unga och att vi får in nya droger - är mycket illavarslande, liksom de liberaliseringstendenser som finns ute i världen och som, som jag ser saken, är resultatet dels av en annan syn på narkotikan, dels av en uppgivenhet inför problemens storleksordning.

Det är insatser som skall göras lokalt, regionalt och nationellt, men också, vilket är väldigt viktigt, internationellt. Därmed är också yrkandena i Folkpartiet liberalernas partimotion om narkotika tillgodosedda i de delar som behandlas i det här betänkandet. Den här debatten i kammaren är annorlunda genom att vi är överens. Annars brukar ju olika åsikter brytas mot varandra. Här är vi alltså eniga, och vi förutsätter att regeringen och de som företräder oss i EU och internationellt nu gör verklighet av de insatser som förespråkas i det här betänkandet och naturligtvis också nationellt. Det vore värdefullt om denna enighet även återspeglades i medierna, som ju helst skriver om konflikter. I det här sammanhanget skulle jag vilja ta upp två böcker som jag hoppas att ni hinner läsa innan vi går vidare med socialtjänstpropositionen. Den första boken är Bengt Johanssons bok Sara, en dokumentär om en flickas väg från en trygg tillvaro till narkomani, prostitution och aids. Den andra boken heter Sara Från dödsdans till liv på övertid. Den senare boken har Bengt Johansson skrivit tillsammans med sin dotter Sara. De här böckerna om Sara skildrar en begåvad flickas väg från ett tryggt familjeliv till knarkarnas destruktiva skuggtillvaro. Det börjar med vanlig rökning och alkohol och går vidare till hasch och därefter till heroin. Sara tvingas till prostitution och smittas av hiv och är snart en av välfärdssamhällets mest utsatta personer. Men böckerna om Sara är också en skildring av föräldrars desperata kamp för att hjälpa sitt barn, den vanmakt de känner när de vandrar mellan myndigheter, poliser, jurister och läkare, hur utfrusen man som förälder blir när man har ett barn som är missbrukare. Sara, som heter något annat i verkligheten, är tyvärr död i aids. Men Sara har skrivit ner en rad synpunkter, 33 stycken, på hur vården borde förändras. Där tar hon upp hur viktigt det är med en grundlig och seriös utbildning av personal, inga okunniga vikarier. Hon tar upp att de intagna skall beredas möjlighet till meningsfull sysselsättning utan deltagartvång. Hon stryker under behovet av individuell vård. Det enda narkomanerna har gemensamt är knarket. Hon tar upp att man inte skall blanda narkomaner och alkoholister, och många andra ting. Vad vill jag säga med det här? Jo, för att målet - ett narkotikafritt samhälle - skall uppnås måste vi lyssna på målgrupperna hur vi skall tackla problemen. Sara beskriver vad man skall göra för att rehabilitera en narkoman. För att förebygga att nya ungdomar blir narkomaner måste vi ta med ungdomarna i det förebyggande arbetet. De signaler som vi har fått från socialministern är att hon vill engagera ungdomar väldigt intensivt i det arbetet. Jag hoppas att hon i det arbetet också tar vara på missbrukarnas erfarenheter och inte minst personalgruppernas och föräldrarnas. Föräldrarna, de anhöriga är ofta en grupp man glömmer bort. Det handlar om hur föräldrar, syskon, moroch farföräldrar ser på en missbrukare. De behöver hjälp. Slutligen, fru talman! Jag mötte en 75-årig mamma som vigt sitt liv åt att försöka hjälpa sin 42-årige son som missbrukat i drygt 25 år. Nu orkade hon inte längre. Vi måste i Sveriges riksdag se till att människor inte hamnar i en sådan situation. Därmed yrkar jag bifall till ett enigt utskotts hemställan.
Fru talman! För att bekräfta enigheten i utskottet och kanske spara litet av kammarens tid vill jag bara instämma i samtliga föregående talares argumentation och inlägg. Jag har inga avvikande meningar. Narkotikan och narkotikaproblemet är naturligtvis ett gissel i hela världen. Erfarenheten från flera års kamp mot narkotikan från flera länder har visat några saker. För det första kan inte narkotikaproblemet definieras bort. Man kan inte stoppa huvudet i sanden. För det andra kan inte narkotikaproblemet enbart förebyggas bort. För det tredje kan narkotikaproblemet inte heller straffas bort, och narkotikaproblemet kan inte vårdas bort. Däremot kan man hålla narkotikaproblemet i schack om man har en helhetssyn på problemet och en bestämd vilja från samhällets sida att bekämpa narkotikan. Därför tycker jag att det vi gör här i dag är bra, att ett enigt utskott fastslår målet ett narkotikafritt samhälle. Det är en bra svensk paroll som vi gärna kan föra ut i Europa och världen. I normala fall är jag motståndare mot missionering och framhävande av sig själv, men jag tycker att vi har en bra svensk narkotikapolitik som vi skall föra fram med kraft nu när vi är med i EU-sammanhang osv. Jag yrkar bifall till det eniga utskottets hemställan.

Fru talman! För oss i Miljöpartiet känns det mycket tillfredsställande att vi har kunnat enas i den här viktiga frågan, att vi alla vill arbeta för ett narkotikafritt samhälle, att vi alla tillsammans vill motarbeta de krafter som talar för legalisering av narkotika och för en liberalare narkotikapolitik. På det här området måste vi arbeta tillsammans. Jag hoppas att det här betänkandet kan vara ett startskott för ett utvidgat samarbete. Fru talman! Även om de flesta aldrig använt narkotika eller aldrig skulle kunna tänka sig att pröva, finns det all anledning att känna stor oro inför utvecklingen och över de rapporter som talar om att priserna sjunker därför att tillgången på narkotika är så stor. Även om vi aldrig kan hindra inflödet över gränserna måste vi ändå göra vad vi kan för att bromsa inflödet. Det känns skrämmande att läsa de rapporter som berättar att många ungdomar trots allt har narkotikaerfarenhet. Högsta siffran hittar vi i Malmö, där 13 % i årskurs 9 har sådana erfarenheter. När det gäller narkotikaerfarenheter bland mönstrade ligger även där Malmö i topp. Av kontrollgruppen har 27 % använt narkotika någon gång. Det är en stor fara att så många provar. Vad som för mig är uppseendeväckande är att så många av de mönstrade har erbjudits narkotika. Hela 59 % har någon gång erbjudits narkotika. När jag ser de här siffrorna är jag övertygad om att vi måste öka informationsinsatserna. Vi måste skapa en attitydförändring så att narkotikaförsäljning, överlåtelse av narkotika och narkotikainnehav uppfattas som ett allvarligt brott. Ett allvarligt brott anmäls ju. Förmodligen är det så i dag att det inte uppfattas som ett allvarligt brott. Det gör att narkotikaförsäljarna kan känna sig rätt trygga när de bjuder ut sina varor. Det är en viktig sak att ändra på. Fru talman! Vi måste också vara lyhörda för de förändringar som sker inom narkotikaområdet och fatta snabba beslut om det behövs för att hindra eventuellt negativ utveckling när det gäller narkotikaspridningen. Jag är rädd att vi i dag många gånger har för låg beredskap och att åtgärderna kommer sakta. De första varningssignalerna om rökheroin kom 1989 från svenska agenter i Fjärran Östern. De kände sig upprörda, för de sade att politikerna i Sverige inte tar varningarna på allvar. Nu har vi en sådan utveckling av rökheroinet som vi för många år sedan fick varningssignaler om. För en vecka sedan fick några av oss riksdagsledamöter information om ett nytt sätt att sälja partydroger till ungdomar i England. Man säljer ett kuvert innehållande ecstasy och rökheroin. Eftersom man blir mycket uppskruvad av ecstasy använder man sedan rökheroinet för att få en dämpande effekt. I det sammanhanget ges också ett sken av att rökheroinet är mindre farligt än att injicera - många tar ju väldigt starkt avstånd från att injicera. Vi måste se till att det finns bra information för att motverka nyetablering av narkomaner. Men vi måste också se till att ge dem som vill ta sig ur narkotikaberoendet en chans. Nyligen träffade Ragnhild Pohanka och jag en kvinna som sitter i häktet för narkotikabrott. Hon ville ta sig ur narkotikaberoende men berättade att det var väldigt svårt. När man släpps ut från fängelse går man ofta ut med en kasse med sina tillhörigheter och några hundralappar i fickan. Då är inte chanserna så stora. Då vänder man oftast tillbaka till de gamla kamraterna, till det gamla gänget. Där kan man få mat och husrum. Då finns det inte mycket att välja på. Det finns också många som får hjälp. I måndags besökte jag ett projekt i Härnösand där man gav meningsfullt arbete åt många som var missbrukare och som i vissa fall kom från fängelsemiljö. Vi måste hjälpas åt för att bli bättre på det här området. Fru talman! Miljöpartiet deltar gärna i ett samarbete över alla partigränser när det gäller att agera mot narkotikan.

Fru talman! Jag har varit sex år i riksdagen. En situation som den i dag är väldigt nära det som jag har längtat efter under dessa sex år, nämligen att som sista talare i en kontroversiell fråga som brådskar och har livsviktig betydelse för alla inblandade kunna säga att jag instämmer reservationslöst med alla föregående talare från riksdagens samtliga partier. Det känns oerhört tillfredsställande. Fru talman! Vad är en nyhet, enligt definitionen hos dem som uppmärksamt lyssnar på det som här sägs? En nyhet är det som plötsligt händer, det som är oväntat och som berör många. I så fall har Sverige just nu varit med om en stor nyhet. Inom loppet av en mycket kort tid har riksdagens samtliga partier plötsligt deklarerat som sin gemensamma hållning att de inte tolererar narkotika. Det är i allra högsta grad oväntat, åtminstone om man ser på oss som politiker. Politiker har en benägenhet att försöka att profilera sig och driva någon fråga inför ett annalkande val. Men här är alla totalt eniga. Vi har valt att inte hitta någon nisch där vi kan profilera oss som att vi kan och vill litet mera än alla andra. Detta berör många. Det berör hela Sverige. Som föregående talare sade berör det också vårt arbete i Europa och därmed i hela världen. Vem, fru talman, vinner en sådan debatt som den vi nu har lyssnat till? Alla är eniga. Ingen försöker att ta hem några politiska poänger. Jo, i dag vinner Sveriges ungdomar. I dag räddar vi långsiktigt livet på ungdomar som annars riskerar att gå under, kanske våra egna barn och barnbarn. Vi har vunnit en av de största segrar som politiker. Vi har vunnit över olika partimeningar och slutit upp sida vid sida för en oerhört viktig sak. Det kan gott, representanter för medierna, jämföras med en samlingsregering inför ett annalkande krigshot. Sverige hade en sådan samlingsregering under kriget. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till hemställan i betänkandet och slå fast att inget svenskt parti accepterar narkotika av något slag. Vi är fast beslutna att arbeta för ett helt narkotikafritt samhälle. Det finns i Sverige inget gehör för knarkliberaler. Vi är eniga i vårt avståndstagande mot all form av legalisering av all narkotika i Sverige och utomlands. Och, som sagt, det berör inte bara oss i Sverige. Vi kommer tillsammans enigt och uthålligt att kämpa för att de som inte tänker som vi i Europa - i Öst och Centraleuropa - får en ändrad uppfattning. Fru talman! Detta är en stor dag som innebär en nyhet för svensk politik.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 15 behandlas frågan om internationella adoptioner. Bakgrunden är att Sverige vid konferensen för internationell privaträtt i Haag har deltagit i utarbetandet av en konvention med regler för hanteringen av internationella adoptioner. Resultatet blev 1993 års konvention om skydd för barn och samarbete vid internationella adoptioner, benämnd Haagkonventionen. Så långt bakgrunden. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att riksdagen skall godkänna 1993 års Haagkonvention, och det anser jag också att vi skall göra. Här finns alltså inga delade meningar. Dessvärre innehåller regeringens förslag flera förslag, och då blir det genast mer komplicerat. Det gäller tolkningar och tillämpningar av konventionen. Jag vill främst uppehålla mig vid samtycke enligt artikel 17 c i konventionen. I artikeln står det: "Ett beslut i ursprungsstaten om att ett barn skall överlämnas för vård hos tilltänkta adoptivföräldrar får endast fattas om centralmyndigheterna i båda staterna har samtyckt till att adoptionsförfarandet får fortskrida". Det handlar alltså om en andra kontroll och om en andra prövning. Detta är någonting nytt och något som ytterligare kan fördröja adoptionsprocessen, och den är i dag inte kort. Jag har under de senaste månaderna fått många brev från oroliga blivande adoptivföräldrar som vittnat om hur seg processen kan vara. Nu motsätter vi moderater oss inte en andra prövning, men dessvärre har utkskottsmajoriteten inte precis valt den smidigaste vägen. Man anser att det är socialnämnderna som skall göra denna andra prövning. Vi tycker att den skall göras av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Och det finns många skäl till att vi tycker så. De svenska adoptionsorganisationerna har ett mycket gott rykte internationellt. De är seriösa och har en genomtänkt policy i adoptionsfrågor. Man sätter barnet i centrum och man ser till barnets bästa. Det finns också en mycket stor kompetens. Detta har lett till att dessa organisationer i väsentliga delar bidragit till innehållet i Haagkonventionen. Man har deltagit i beredningsarbetet inför konventionens tillkomst. Man har också varit förebild för konventionens vision om en god adoptionsverksamhet. Man har skapat bilden av ett respektfullt internationellt samarbete. Fru talman! Vi moderater vill framför allt inte förlänga processen. Det är inte att se till barns bästa. Det gäller att till varje pris minska den tid som barnen behöver vara omhändertagna i avvaktan på adoption. Man skall också ha klart för sig att i dag är många barn som blir föremål för adoption i mycket dålig kondition och lever ofta under fullständigt oacceptabla förhållanden. Därför är varje dags fördröjning olycklig. Vi anser att det finns en uppenbar risk för väsentliga fördröjningar i processen, om ansvaret för den andra prövningen läggs på socialnämnderna. Kompetensen finns i första hand hos adoptionsorganisationerna. Dessa organisationer sysslar endast med adoptioner, så de är alltså experter på adoptioner. Vad som i dag åvilar socialnämnderna är väl ingen omedveten om, inte heller den stora belastning som finns på grund av bl.a. arbetslösheten i Sverige och vidhängande problem som det inte är så ovanligt att just socialnämnderna får ta hand om. Jag tror faktiskt inte att just adoptionsärenden för närvarande är de mest prioriterade i socialnämnderna i dag. Därför misstänker jag på starka grunder att det finns risk för fördröjningar, och det kan jag inte acceptera. Som jag ser det finns det inte heller några lagliga hinder för att låta de auktoriserade adoptionsorganisationerna sköta den här saken. Att man nu från regeringen och utskottsmajoriteten valde just socialnämnderna betraktar jag närmast som ett hugskott - om än ett olyckligt sådant - som i praktiken kan få oönskade effekter. Fru talman! Jag vill också nämna att det i regeringens förslag om internationell adoptionsförmedling, som också utskottsmajoriteten har ställt sig bakom, sägs i 4 §: "Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet skall anlita en sammanslutning som avses i 3 §." - dvs. auktoriserade organisationer. Detta förslag innebär att det i praktiken blir omöjligt att adoptera enskilt. Detta anser vi mycket olyckligt. Vi har därför reserverat oss mot det. Vi har också reserverat oss mot förslaget att i lag införa krav på att de tilltänkta föräldrarna skall ha tillfredsställande kunskaper om barn. Det torde vara få föräldrar som är så motiverade att tillägna sig kunskaper om barn och barns behov som dem som beslutat sig för att adoptera ett barn. Det är dessutom olyckligt, som jag ser det, att lyfta ut en grupp föräldrar som skulle vara i särskilt behov av föräldrautbildning. Detta förslag är nog dessvärre inte särskilt genomtänkt. Flera blivande adoptivföräldrar har, som jag har nämnt, skrivit både till mig och till övriga riksdagsledamöter i den här frågan. De är oroliga. Någon uttryckte det som att regeringens förslag till nya lagar kom som en kalldusch. Samtidigt ställdes frågan: Varför göra byråkratin krångligare och förlänga väntetiden för föräldrar och barn? En annan familj skriver: Har man en gång malts genom de kommunala kvarnarna, fått alla godkännanden, stämplar och intyg på att man nog duger som förälder, lockar ingen ny granskning. Hur länge måste man då längta efter sitt barn? En vecka, en månad eller två månader? Hur mycket missar man inte av ett barns utveckling under några månader? Vad kommer vi att förlora i kontakt? Fru talman! Oron är stor och frågorna är många bland blivande adoptivföräldrar. Den oron skall vi ta på allvar. Vi politiker skall hjälpa och inte stjälpa både blivande föräldrar och barn. Jag har också en fråga till utskottsmajoriteten. Av vilket skäl valde ni att lägga ansvaret på socialnämnderna i stället för på de auktoriserade adoptionsbyråerna? Det är nog inte bara jag som skulle vara tacksam för det svaret. Det vill nog alla blivande adoptivföräldrar också veta. Finns det någon tanke bakom detta, eller är det ett hugskott? Fru talman! Avslutningsvis står vi självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande i kammaren yrkar jag bifall till reservationen 1 under mom. 3.

Fru talman! Man kan förstå all den glädje och lycka och de förväntningar som adoptivföräldrar måste känna då äntligen ett visst barn har blivit föreslagit för adoption. Det ögonblicket har ofta föregåtts av år av försök att skaffa egna barn, av år med slitningar mellan hopp och förtvivlan innan de till sist bestämt sig för adoption. Därefter har ytterligare något eller kanske några år gått, och nu äntligen är stunden inne. De har blivit utsedda som föräldrar till ett litet övergivet barn. Nog är det skäligt att det blivande föräldrarna när processen är så långt framskriden så snabbt som det över huvud taget är möjligt får hämta barnet hem till sig. Fru talman! Ändå viktigare är - det viktigaste av allt - att det måste ligga i barnets intresse att så snabbt som det tänkas kan får komma till sina nya föräldrar. Varje fördröjning av deras förening står i strid med omsorgen om barnet. Ändå är det precis vad Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet nu tänker ställa till med. I betänkandet som vi debatterar i dag föreslås att Sverige skall ratificera den s.k. Haagkonventionen. Konventionen innehåller riktlinjer för att arbetet med internationella adoptioner sker så att inga oegentligheter skall förekomma. Sverige har deltagit vid utarbetandet av konventionen, och det är helt naturligt och fullt riktigt att vi nu ratificerar den. Det är ytterst viktigt att så långt det är möjligt säkerställa att internationella adoptioner genomförs med beaktande av barns bästa. Att barn t.ex. blir bortförda eller sålda i syfte att adopteras bort måste på alla sätt motarbetas. Då ett visst barn föreslagits till vissa sökande i mottagarlandet och dessa samtyckt skall enligt konventionens artikel 17 c respektive land också samtycka till att adoptionsförfarandet får fortskrida. Regeringen har i propositionen Internationella adoptionsfrågor föreslagit att beslutet om detta samtycke skall fattas av socialnämnderna med möjlighet att delegera det till enskild tjänsteman. Som vi alla vet har detta förorsakat en väldig debatt. Det kan jag förstå av den enkla anledningen att det hur man än vrider och vänder på detta kommer att skapa ett merarbete för sociala tjänstemän, som i dessa dagar sannerligen har tillräckligt att göra ändå. Framför allt förlänger det barnets och adoptivföräldrarnas väntetid, vilket vi i Centerpartiet anser fullständigt oacceptabelt. I denna debatt hade det också varit en fördel om alla inom regeringen och Socialdepartementet åtminstone hade varit överens om vad regeringens förslag gick ut på.

Det är alltså väsentligen en fråga om de legala hindren. Följaktligen blir man mycket förvånad över biträdande socialminister Maj-Inger Klingvall, som i en debattartikel framhåller att: "i praktiken kommer socialnämndens prövning endast att bestå i en kontroll av att inget väsentligt har förändrats sedan nämndens förra beslut". Hon syftar då på det medgivande till adoption som nämnden redan tidigare beslutat om.

"torde detta bero på bister i den föregående förmedlingen, vilket det ju ligger i ansvarsfull adoptionsorganisations intresse att undvika." Detta sagt om adoptionsorganisationerna, som i 17 år på ett utmärkt och klanderfritt sätt skött kontrollen av att alla juridiska krav i adoptionsproceduren är uppfyllda, både i Sverige och i utlandet. Vad nu än biträdande socialministern säger är det utom allt tvivel att det skall konstateras och kontrolleras att de juridiska kraven är uppfyllda såväl i Sverige som i givarlandet. Det står fullständigt klart uttryckt i konventionens officiella kommentar från Haagkonferensen. Hos de auktoriserade organisationerna finns den kunskap och erfarenhet som krävs för en snabb och kompetent handläggning av den frågan, vilket också Liselotte Wågö på ett utmärkt sätt har beskrivet. Det borde vara självklart för alla att beslutet om fortsatt adoptionsförfarande måste ligga där. Den omotiverade prövningen av medgivandet i detta sista, brådskande skede är regeringens påfund - inte Haagkonventionens. Fru talman! De som hävdar att det inte innebär några problem för socialsekreterare att skyndsamt, på två veckor, utföra såväl prövningen av det tidigare medgivandet som kontrollen av de juridiska kraven samt fatta beslut, är uppenbarligen dåligt insatta i hur det fungerar i verkligheten. Jag har under de senaste veckorna talat med ett flertal socialsekreterare om detta ärende. De är - milt uttryckt - inte glada, och de är överens om att detta kommer att medföra ett kraftigt merarbete och orsaka en fördröjning av ärendena. De anser att det egentligen endast är de största socialkontoren med egen juridisk kompetens, t.ex. i Stockholm och Göteborg, som har möjlighet att klara av kontrollen. För övriga tycks problemet bli näst intill oöverstigligt, om beslutet skall vara färdigt på fjorton dagar och bygga på en saklig och grundlig utredning. I annat fall blir utredningen bara formell, och vad har vi då vunnit med den här förändringen? Dessvärre tar inte utskottsmajoriteten hänsyn till alla dessa problem, vilket jag verkligen beklagar. Vi i Centerpartiet anser att det är fullständigt självklart att detta slutgiltiga samtycke även fortsättningsvis skall ges av adoptionsorganisationerna. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. I vår motion har vi också tagit upp problemet att moderns samtycke till adoption enligt svensk praxis skall ha lämnats minst sex veckor efter nedkomsten. Detta torde inte vara speciellt vanligt i givarländerna. Det kan ställa till problem, eftersom adoptionen då måste prövas enligt svensk lag och det faktiskt kan innebära att den inte kommer till stånd. Vi vill från Centerpartiets sida peka på detta, och vi menar att svensk praxis inte får vara ett hinder för internationella adoptioner. Jag står självfallet bakom även reservation 2 men yrkar inte bifall till den.
Fru talman! Detta är en ganska inflammerad fråga, som vi har diskuterat mycket innan vi kommit fram till ett förslag till beslut. Min och Vänsterpartiets grundinställning är naturligtvis positiv till adoptioner. Vi tycker att det är bra att man ställer upp. Vi ser ett stort mått av idealitet i detta. Vi har stor förståelse för att adoptivföräldrarna vill att det skall gå snabbt och utan fördröjningar när de har fått besked. Att vi är positiva visar vi i våra två reservationer, som bl.a. handlar om att vi vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för adoptioner. I dag är det mycket svårt och kostbart. Man skall ha mycket pengar för att orka genomföra en adoption. Så detta är angeläget. Men vi har också att ta hänsyn till givarländerna och till barnets bästa. Vad som är barnets bästa kan man i och för sig tolka på olika sätt. Nu finns Haagkonventionen som skall reglera dessa förhållanden, och enligt vår tolkning har vi troligen kommit fram till en bra kompromiss i den här frågan. Enligt vår mening har vi minimerat risken för fördröjningar genom de skrivningar som finns i betänkandet. Om man läser noggrant står det att det skall till synnerliga skäl för att fördröja det ytterligare två veckor. Synnerliga skäl är det starkaste juridiska uttrycket när man betecknar skäl. Det finns vanliga, särskilda och synnerliga skäl. Vi tycker att detta är en acceptabel kompromiss. I Haagkonventionen hänvisar man till centralmyndigheten, och socialnämnden är en centralmyndighet. Det kan aldrig ett adoptionscentrum vara. Så kan det inte tolkas. Så enligt vår mening har vi kommit fram till en hyfsad kompromiss, även om jag i och för sig förstår invändningarna och att man kan bli irriterad över vissa klantigheter i byråkratin. Jag vill sedan ta upp en helt annan sak, nämligen könsdiskrimineringen vad gäller åldergränserna, som man inte vill passa på att ta bort. Haagkonventionen har inga krav på åldersbestämmelser för adoptivföräldrar. Däremot har åldersgränser definierats i svensk praxis, och det tycker vi är typiskt byråkratiskt, krångligt och felaktigt. För att få adoptera ett barn får kvinnan inte vara över 40 år och mannen inte över 45 år. Men det omvända går inte. Om kvinnan är 41 år anses hon mer olämplig än en man som är 44 år, t.ex. Detta är väldigt bakvänt, och det skulle man ha tagit tag i och rättat till. Sådana här bestämmelser spiller över också på andra områden. Man kan säga att detta är en rekommendation just i det här fallet, men vi har t.ex. någonting som heter mormorsupproret och som gäller fosterbarns placering. Mormödrar och morfäder har mycket svårt att få adoptera sina barns barn om det har hänt en olycka eller så. Jag vill göra er uppmärksamma på att den här åldersprincipen är ganska allvarlig. Därför tänker jag yrka bifall till vår reservation, och jag hoppas att flera tycker att det här är en dum regel som bör tas bort. Utskottets bedömning är att ingen lagändring behövs, och det har vi heller inte krävt. Vi kräver att man ändrar på praxis, på rekommendationen.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

Fru talman! Jag delar Stig Sandströms uppfattning att det är viktigt att vi får en översyn av kostnaderna för adoption och en jämförelse mellan dessa och andra kostnader vid barnlöshet. Man bör ha någon form av samstämmighet mellan dessa kostnader. Men jag kan faktiskt inte begripa vad just den saken har att göra med artikel 17 c i Haagkonventionen eller hur det skulle underlätta hanteringen om man fick ordning på kostnadsersättningen. Jag vill be Stig Sandström att utveckla detta något. Stig Sandström säger också att juridiken i uttrycket "synnerliga skäl" skulle innebära någon sorts garanti för att socialnämnderna kommer att hantera detta på ett snabbt sätt. Jag vill fråga Stig Sandström: Vad får socialnämnderna för straff om de skulle vänta en eller två månader i en sådan här process?
Fru talman! Jag tog upp frågan om ekonomin för att visa Vänsterpartiets positiva inställning till adoptioner. Vi i Vänsterpartiet tycker att adoptioner är bra - det skall inte missuppfattas. Liselotte Wågö frågar vad socialnämnderna får för straff om de bryter mot de synnerliga skälen. Jag kan inte svara på det, men jag antar att det vore tjänstefel. "Synnerliga skäl" är ju något väldigt starkt.
Fru talman! Jag förstår att Stig Sandström inte kan svara på frågan. Socialnämnderna får nämligen inget straff. Det nämns ingenting om sanktioner över huvud taget, utan det är någon sorts önsketänkande att detta skall kunna hanteras skyndsamt. Jag önskar också det, om nu beslutet skulle bli så olyckligt att man väljer att låta socialnämnderna hantera detta. Det är oerhört viktigt att detta går snabbt. Men här läggs faktiskt hela ansvaret på socialnämnderna, och Stig Sandström kan ju inte vara omedveten om vilken oerhörd arbetsbelastning som i dag föreligger där. Den här delen är inte prioriterad i dag. Socialnämnderna har annat, mer akut, att hantera. Risken är därför alldeles uppenbar att hur man än uttrycker detta från riksdagens sida - att det skall finnas synnerliga skäl för att det inte skall dröja i mer än 14 dagar och att det skall vara skyndsam hantering osv. - är det bara slag i luften. Det är nämligen ärendebelastningen och arbetsbelastningen i stort som är avgörande för om socialnämnderna över huvud taget kan hantera de här frågorna inom stipulerade tider.
Fru talman! Jag vet bara så mycket att med anledning av den diskussion som har förts om de här frågorna har det kommit försäkringar om att socialtjänstpersonal skall få utbildning på de här områdena, just i syfte att säkerställa en skyndsam hantering. Den opinion som har varit har alltså haft effekt. Jag är säker på att Marianne Jönsson kommer att ta upp detta senare när hon håller sitt huvudanförande.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att Stig Sandström är mycket ärlig när han säger att man i Vänsterpartiet är positivt inställd till internationella adoptioner. Som Stig Sandström säger är det väl ett sätt att visa på detta när man talar om att man vill ge mer bidrag till adoptionsföräldrarna. Stig Sandström säger också att han förstår att föräldrarna nu känner sig väldigt oroliga för att det här skall ta för lång tid. Men jag saknar i anförandet ett enda litet ord om barnens situation, Stig Sandström! Det är faktiskt barnen som vi värnar allra mest, och det är barnen som kommer att fara mest illa av att det här kommer att ta längre tid - för det kommer det att göra. Förutom att ta hänsyn till föräldrarna på det sätt som är dokumenterat i reservationer osv., säger Stig Sandström att han vill ta hänsyn till givarländerna genom att följa Haagkonventionen. Eftersom den hänvisar till att det är den centrala myndigheten som skall fatta det slutgiltiga samtyckesbeslutet är det följaktligen socialnämnderna som bör göra detta. Men, Stig Sandström, i Haagkonventionen står det klart uttryckt att detta samtyckesbeslut får delegeras till auktoriserade sammanslutningar. Och det är precis det som vi andra vill att man skall göra - nämligen låta adoptionsorganisationerna fatta de här besluten. Hur mycket det än skrivs om "synnerliga skäl" kommer socialsekreterarna inte att få mer tid. Hur skall de hinna göra detta, och utveckla en juridisk kompetens som det har tagit adoptionsorganisationerna 17 år att bygga upp och som icke finns i socialnämnderna?
Fru talman! Det var många frågor på en gång. Jag skall ta en fråga, den om barnens bästa. Jag tror att alla är ute efter barnens bästa, och det är också vad Haagkonventionen syftar till. Den tar hänsyn till barnens bästa. Men den tar också hänsyn till givarländerna, och det tror jag att vi skall ha stor respekt för. Tänk om vi skulle vända på hela situationen - om Sverige var ett givarland och t.ex. thailändare och sydkoreaner ville ha barn från oss i Sverige! I Sverige tror vi ju alltid att vi vet bäst. Skulle vi då inte gärna vilja ha en försäkran från den thailändska centralmyndigheten att allt var okej, i stället för att en thailändsk adoptionsorganisation gav sitt medgivande om att allting var klart? Jag tror att vi får ha stor respekt för det som ligger i Haagkonventionens anda, och inte bara se till en part. Jag tror att detta är en hygglig kompromiss. Sedan är det praktiken som får visa hur lagen fungerar. Det vet vi ju inte förrän den prövats.
Fru talman! Stig Sandström! Haagkonventionen har ju kommit till för barnens bästa, vilket i förlängningen är att uppfylla givarländernas krav. Det är nämligen givarländerna som hela tiden har krävt att adoptionerna måste gå etiskt och riktigt till väga. Jag vill att Stig Sandström förklarar en sak för mig och för andra som har en annan åsikt. På vilket sätt tar vi i Sverige större hänsyn till Haagkonventionen genom att följa ett av konventionens två olika sätt att göra detta? I Haagkonventionen säger man: antingen en central myndighet eller auktoriserade sammanslutningar. Av vilken anledning tar vi större hänsyn till Haagkonventionen genom att välja det andra alternativet i stället för det första? I Haagkonventionen anses uppenbarligen inte att det finns någon som helst skillnad på dessa alternativ. I så fall hade man inte tillåtit en delegation till dessa sammanslutningar, som i Sverige motsvaras av våra auktoriserade adoptionsorganisationer.
Fru talman! Kerstin Warnerbring! Jag har inte alla svar på alla frågor. Men jag tror att givarländerna känner sig litet tryggare om en central myndighet hanterar detta. Jag tror också att det inte är så stor skillnad mellan det här förfarandet och om adoptionsorganisationerna hade fått sköta saken. Det är nämligen samma procedurer som skall uppfyllas. Men vi får återkomma i debatten med de ytterst ansvariga.

Fru talman! Att gå och vänta på ett barn är något väldigt speciellt, vare sig det är ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn. Åtminstone tycker jag det, och jag har själv både adoptivbarn och biologiska barn. Den stora skillnaden mellan att få biologiska barn och adoptivbarn är att det biologiska barnet kommer efter nio månader. Ingen ifrågasätter i normalfallet de blivande föräldrarna. Alla gratulerar och önskar lycka till. De blivande adoptivföräldrarna får ofta, efter många års försök att skaffa barn, kontakta socialtjänsten och ansöka om att få adoptera. Socialtjänsten gör då hembesök och bedömer de blivande föräldrarnas levnadsförhållanden. En utredning genomförs, och man fastställer om de sökande är lämpliga som adoptivföräldrar. De sökande måste skaffa läkarintyg eftersom deras hälsotillstånd skall bedömas. Sedan de är godkända av socialtjänsten skall de också godkännas i givarlandet. Sedan börjar en många gånger lång och oviss väntan. Under väntetiden är de blivande föräldrarna skyldiga att anmäla om omständigheterna väsentligt förändras under den tid medgivandet gäller, t.ex. om de blir arbetslösa. Efter utredning och väntetid, som i värsta fall kan ta upp till två år, får de blivande föräldrarna besked om ett barn. Enligt den konvention som vi skrivit på skall det då göras en slutlig bedömning av om adoptionsförfarandet får fortsätta. Det är en prövning som enligt konventionen kan göras av en myndighet eller av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Vi i Miljöpartiet har tagit ställning för att den sista prövningen skall ske hos de auktoriserade organisationerna som redan har den kunskap och den erfarenhet som behövs. Jag förstår mycket väl de blivande adoptivföräldrarnas oro över den här sista förändringen. Varje fördröjning betyder väldigt mycket. Barnen i många av dessa länder lever under förhållanden som vi har svårt att tänka oss. Jag skall inte berätta om min egen adoption, men så mycket kan jag säga att med en väldigt liten fördröjning hade vi aldrig fått hem vårt barn. Barnets bästa diskuteras ofta. Vad är det? Det kan man faktiskt fundera på när man tittar på den livssituation de i många fall har och vad en fördröjning kan innebära. Jag yrkar bifall till reservation 1. Fru talman! När det gäller den rekommenderade åldern för blivande adoptivföräldrar anser vi att den skall vara jämförbar med åldern på biologiska föräldrar. Eftersom vi inte har något sådant förslag i anslutning till den här propositionen kan jag meddela att vi återkommer med ett sådant förslag längre fram. Det vi kan göra för dagen är att stödja Vänsterpartiets reservation om adoptivföräldrars ålder. Jag yrkar bifall till reservation 4. Fru talman! Det finns säkert ingen föräldragrupp som är så förberedd och så kontrollerad inför ett väntat barn som adoptivföräldrar. Först har det försökt att skaffa ett biologiskt barn i flera år. Sedan har det varit år av utredning och väntan. Under väntetiden brukar de blivande föräldrarna delta i studiecirklar om barn och om barnens hemländer. Miljöpartiet delar därför åsikten i reservation 5 om att det är onödigt att i lag införa ett särskilt krav på att de tilltänkta adoptivföräldrarna skall ha tillfredsställande kunskap om barn och deras behov och att det är socialtjänsten som skall förvissa sig om detta. Det är svårt att förstå att samhället skall behandla blivande föräldrar så olika och t.o.m. göra det i lagtext. Jag har fått uppgifter från socialtjänsten om att man i stort sett redan gör den här tillsynen och ser vilka kunskaper föräldrarna har. Det ingår på något sätt i utredningen. Man behöver inte lägga in några extra lagtexter och skärpa upp detta. Jag yrkar bifall till reservation 5 och avslag på regeringens förslag på denna punkt. I reservation 6 anser reservanterna att regeringen bör göra en översyn av kostnaderna för internationella adoptioner och se hur man kan stödja adoptivföräldrarna. Det tycker vi är ett bra förslag, och vi ställer oss bakom den reservationen också.

Fru talman! Det här ärendet är viktigt. Som vi har hört handlar det om ratificering av Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Skälet har vi också hört. Det är att internationella adoptioner skall ske under ordnade former och på ett etiskt godtagbart sätt. Det skall vara till barnens bästa. Här möts två behov när adoptivföräldrar som inte kan få egna barn adopterar. Det är barnets behov, ofta i ett fjärran land, och föräldrarnas behov av att få slösa sin kärlek och sin omtanke på någon som behöver den. Vi här i riksdagen har framför allt att se till barnets behov. Vi gläds med föräldrarna som får sina behov tillfredsställda, men vi vill göra regler som skyddar de allra svagaste i den här situationen, nämligen barnen. Fru talman! Det har redan yrkats bifall till reservationerna 1, 5 och 6. Jag instämmer naturligtvis i dessa yrkanden och skall motivera det. Först och främst gäller det reservation 1. Den handlar om samtycke enligt artikel 17.c i Haagkonventionen. Vi kristdemokrater menar att det är olyckligt att någon annan än den auktoriserade adoptionsorganisationen skall göra den nya prövningen. Vi menar att de har dokumenterat att de kan pröva. De har de språkliga, juridiska och erfarenhetsmässiga kompetenser som behövs. Dessa kan omöjligt spridas på landets alla 288 kommuner. Det är omöjligt att så många kan ha samma kompetens som dessa mångåriga utredare på de auktoriserade adoptionsorganisationerna har. Man kan också fråga sig vari adoptionsorganisationerna har brustit, eftersom majoriteten inte vill ge dem det förtroendet när t.o.m. givarländerna och Haagkonventionen medger att det är en bra lösning med en delegering till de auktoriserade organisationerna. Det är alltså för barnets bästa som vi i reservation 1 vill att de auktoriserade organisationerna skall få detta utökade förtroende att göra den andra prövningen. Det är därför att barnen - som sagts tidigare - lider varje vecka som de är ifrån föräldrar som kan ge dem deras fysiska och framför allt känslomässiga tröst och hjälp, möta deras behov av anknytning och allt det som man behöver i de tidiga veckorna. Varje vecka som det dröjer skadar barnen, och här handlar det inte om veckor utan ofta om månader och ibland ännu längre tid. För barnens bästa måste vi välja den smidigaste lösningen, den som är beprövad, i stället för någonting som vi har alla skäl att tro inte kan fungera med en kompetens spridd på 288 kommuner. Reservation 5 handlar om att ytterligare en gång med lagens krav pröva de tilltänkta adoptivföräldrarnas kunskaper om barn. Dessa föräldrar har dokumenterat gång på gång att de är motiverade och att de är kunniga. De har redan blivit prövade av socialtjänsten. Jag har anhöriga som har gått igenom det här, och det är en utomordentlig noggrann prövning. Vi som är biologiska föräldrar kan nog inte ana vilka frågor som ställs och hur man går under ytan på ett förhållande för att utröna att det är till barnets bästa. Det som redan utförs, och utförs väl, behöver inte med lagens hjälp utföras med tvång. Det är onödigt, orättvist och det är dessutom redan utfört på ett tillfredsställande sätt av socialtjänsten. Det är naturligtvis för barnets skull som det skall ske en prövning, men man behöver inte ytterligare understryka adoptivföräldrarnas oförmåga. De känner redan det smärtsamt att inte ha fått biologiska barn i många fall. Att då ifrågasätta deras motivation eller kunskaper om barn är att förstärka en traumatisk situation. Den sjätte reservationen handlar om kostnader för internationella adoptioner. Här vill vi kristdemokrater tillsammans med flera andra att det skall ske en översyn av kostnaderna. Det är otillfredsställande att det i princip bara är möjligt att adoptera för dem som har en mycket god ekonomi. Kommer ni ihåg när den förra finansministern Wibble sade att alla borde ha en årsinkomst på banken? Vilket skratt, för att inte säga hånskratt, det blev över hela Sverige. Hur skall man kunna spara ihop en årsinkomst på banken? Det är ju bara inte möjligt. Det är väldigt få förunnat att kunna komma upp i det. För många människor är 100 000 kr efter skatt bra nära en årsinkomst. Det gör att stora delar av svenska folket med låga och medelstora inkomster aldrig får möjlighet att hjälpa ett barn och sig själva att bli föräldrar. Samhällsstödet är 24 000 kr, men det är ändå marginellt i förhållande till de stora initiala kostnaderna. Sedan kommer också stora kostnader flera gånger. Man vill säkert besöka landet som barnen kommer ifrån, och det kanske mer än en gång. Det kommer att medföra stora kostnader. Vi tycker att detta kan genomföras på olika sätt för att inte vara kostnadsdrivande. Ett sätt är att täcka kostnaderna för resa och uppehälle i givarlandet. Det behövs en översyn för att detta allsidigt skall belysas.

Fru talman! Socialutskottets betänkande angående internationella adoptioner, som vi har att behandla i dag, är egentligen till stor del av juridisk karaktär. Dock har delar av förslaget väckt en debatt som i mitt tycke antagit överdrivet stora proportioner. Haagkonventionen har tillkommit för att tillförsäkra barn som adopteras bort till andra länder ökat skydd och större rättssäkerhet. Konventionen har tillkommit i ljuset av barnkonventionens artikel 3 om att alltid beakta barnets bästa. Sverige är i detta sammanhang något av ett föregångsland, eftersom vi under lång tid varit noga med att internationella adoptioner skall ske på ett kontrollerat och säkert sätt. Eftersom Haagkonventionen har inspirerats av vårt svenska system för internationella adoptioner blir inte förändringarna särskilt stora, när vi nu bestämmer oss för att ratificera konventionen. Det är för övrigt glädjande att vi alla är helt överens om att anta konventionen. Under de senaste månaderna har många av oss riksdagsledamöter fått motta brev och telefonsamtal från oroliga adoptionsföräldrar. Anledningen till oron är den bestämmelse i konventionen som säger att innan ett barn skall överlämnas till sina adoptionsföräldrar skall ursprungslandet och mottagarlandet ha lämnat sitt samtycke till att adoptionen får fortsätta. Detta samtycke, som vi har pratat så mycket om tidigare här i dag, kan enligt konventionen ges av en myndighet eller av auktoriserad adoptionsorganisation. Det är upp till varje land, beroende på vilken juridisk tradition man har, att avgöra vilken instans som skall ge samtycket. Regeringen föreslår i propositionen att socialnämnden i adoptivföräldrarnas hemort skall ha prövorätten. Nämnden har redan ansvaret, genom hemutredningen, att pröva adoptionsföräldrarnas förutsättningar att ta emot ett barn. Det är just denna del av förslaget som har väckt den stora debatten. Regeln om ett samtycke har kommit till på initiativ av barnens ursprungsländer. De vill i så hög utsträckning som möjligt garantera säkerheten för det bortadopterade barnet. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att socialnämnden bör fatta beslutet om samtycke till att adoptionsförfarandet får fortskrida. Ett av argumenten från reservanterna är att adoptionsförfarandet skulle dra ut för mycket på tiden om socialnämnderna fick samtyckesrätten. Jag har den största förståelse för att blivande adoptivföräldrar, när de äntligen vet att det finns ett barn som de kan få adoptera, upplever varje väntan som påfrestande. Det är just därför som vi i betänkandet föreslår att det skyndsamt och senast inom två veckor från det att anmälan kom in prövas om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta. En annan invändning mot den föreslagna lösningen är att socialnämnden inte skulle ha den juridiska kompetens som behövs. Med hjälp och stöd av NIA är jag övertygad om att våra socialnämnder gör de kvalificerade bedömningar som krävs. Det juridiska arbetet är en uppgift för adoptionsorganisationerna. Jag vill påpeka att det jämfört med förhållandena i dag måste bli en viss förlängning av adoptionen genom att det krävs ytterligare ett beslut. Den förlängningen blir det oavsett vem som skall fatta beslutet om samtycke. En annan reservation handlar om problemet med vår lagstiftning angående moderns samtycke. Den svenska regeln om moderns samtycke är inte ny och syns hittills inte ha inneburit att adoptioner till Sverige inte kunnat komma till stånd. I de flesta fall är det någon annan i ursprungslandet än modern som i egenskap av särskilt förordnad vårdnadshavare lämnar samtycke. Modern kan t.ex. långt innan frågan om internationell adoption blev aktuell ha lämnat sitt samtycke in blanko eller ha fråntagits vårdnaden om barnet. Det är alltid adoptionsorganisationens ansvar att se till att sådant samtycke föreligger att adoptionen kan fullföljas i Sverige. Inte heller i fortsättningen torde den svenska samtyckesregeln komma att innebära ett hinder för adoptioner till Sverige. För övrigt innebär Haagkonventionen att de situationer där det är nödvändigt med beslut i svensk domstol kommer att bli väsentligt färre, eftersom adoptionsbeslut som meddelats i ursprungslandet automatiskt blir giltiga i andra konventionsstater. Fru talman! En tredje reservation som jag särskilt vill bemöta handlar om kontroll av de tilltänkta adoptivföräldrarnas kunskaper om barn. I artikel 5 i Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner sägs bl.a. att en adoption inte får komma till stånd förrän myndigheterna i den mottagande staten "säkerställt att de blivande adoptivföräldrarna har fått den rådgivning som kan vara nödvändig". Att det nu skrivs in i lagen att medgivande får lämnas endast om "den eller de som vill adoptera har tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och har blivit informerade om den planerade adoptionens innebörd" är en nyhet i lagtexten. Men det är, som ju sagts tidigare här, ingen nyhet i praktiken. Det måste anses som en självklarhet att den som skall bli förälder också måste ha sådana kunskaper om barn att man kan ta hand om sitt barn på ett riktigt sätt. När det gäller adoption av ett utländskt barn tillkommer behovet av speciella kunskaper. Det måste vi alla ändå vara överens om. De blivande adoptivföräldrarna måste ha insikt om vad det innebär för ett barn att ha varit utsatt för kanske flera separationer och kanske även andra traumatiska upplevelser. De måste vara införstådda med vikten av öppenhet inför barnet om dess ursprung och allt vad som rör barnets liv innan det kom till sina adoptivföräldrar, samt vikten av att ta reda på så mycket som möjligt om detta och bevara kunskapen till dess barnet är moget nog att ta del av det. Socialsekreteraren kommer, liksom tidigare, att rekommendera de studiecirklar om internationell adoption som finns på orten eller den distansutbildning som numera finns. Men i samtalet med de sökande måste socialsekreteraren förvissa sig om att de sökande verkligen har den insikt som behövs för att ta hand om ett adoptivbarn. Fru talman! Slutligen vill jag säga att internationella adoptioner innebär mycket gott för vårt land. Vi har all anledning att vara stolta över Sverige som adoptionsland och känna glädje över den lycka och tillgång som adoptivbarn från andra länder ger oss. Jag yrkar härmed bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Marianne Jönsson började sitt anförande med att uttala sin åsikt om att debatten om regeringens proposition och utskottets betänkande har fått överdrivet stora dimensioner. Det tycker jag tyder på att Marianne Jönsson och de som står bakom henne i det här ärendet fortfarande inte har tagit till sig alla de fakta som ligger bakom den stora oro som finns hos blivande föräldrar, hos de auktoriserade adoptionsorganisationerna och även hos väldigt många av oss andra. Vi får i det här anförandet över huvud taget inte några argument som tyder på att socialsekreteraren skall kunna klara av en utredning inom två veckor, så skyndsamt som man här stipulerar att det skall göras. Vi som har varit ute i verkligheten och sett hur arbetet går till förstår inte hur man skall kunna klara detta på två veckor om det skall bli en saklig och ordentligt gjord utredning. Annars blir den ju, som jag tidigare har sagt, bara formell, och då har vi över huvud taget inte vunnit någonting med det här. Även den juridiska kompetens som så många frågar efter tar Marianne Jönsson upp. Hon menar att det inte finns några som helst problem med den heller. Framför allt vill jag påpeka att Marianne Jönsson säger att hela Haagkonventionen har inspirerats av vårt svenska system. Nå, Marianne Jönsson, svara då på frågan: Varför skall vi då nu gå in och ändra på detta system som uppenbarligen har fungerat så bra att det ligger till grund för Haagkonventionen?
Fru talman! Skillnaden är ju den, Kerstin Warnerbring, att det har tillkommit ytterligare ett moment i den här prövorätten. Jag kan bara konstatera att mitt förtroende för politiker i de kommunala socialnämnderna är mycket större än Kerstin Warnerbrings. Jag har dessutom den uppfattningen att man inte kan lägga prövorätten när det gäller barnets bästa på en organisation med egenintresse. Denna rätt måste ligga på en myndighet, och det är därför som vi har valt att lägga den på socialnämnden, som redan har en mängd kunskap om familjen. Den har redan haft mycket kontakt med de blivande adoptionsföräldrarna och kommer också att få mycket stöd av NIA för att ta det sista samtyckesansvaret. Jag tycker att vi genom våra förslag har jämnat vägen för att det här skall kunna gå så snabbt som möjligt.
Fru talman! Jag måste faktiskt säga att det låter som om Marianne Jönsson här har blandat ihop äpplen och päron. Nu talar Marianne Jönsson om att socialnämnderna skall fatta beslutet om det slutgiltiga samtycket utifrån att det faktiskt är de som känner de blivande adoptionsföräldrarna. Det är de som har arbetat med dem tidigare och gjort det tidiga medgivandet. Javisst, men det är inte det som är den stora frågan här. Det gäller ju den juridiska kontrollen av huruvida lagarna stämmer överens i givarlandet och i mottagarlandet. Detta är exakt den sak som adoptionsorganisationerna har hållit på med i 17 år, och det har fungerat alldeles utmärkt. Jag kan inte förstå varför de inte kan få fortsätta med detta. Den andra fråga som Marianne Jönsson tar upp, nämligen en upprepad kontroll av att föräldrarna är lämpliga för adoption, gäller något som inte alls är stipulerat i Haagkonventionen, utan det är faktiskt regeringens eget påfund. Det är klart uttryckt i Haagkonferensens förklarande rapport till konventionen att artikel 17 b, som tydligen är den som Marianne Jönsson stöder sig på, bara handlar om att man skall se till att ett första medgivande de facto finns, inte om att det skall behöva göras en ny utredning. Vi har inget emot det nya som gäller en slutgiltig legal kontroll - det är ju det som Haagkonventionen talar om - men vi anser att den skall göras av dem som kan det, nämligen av adoptionsorganisationerna.
Fru talman! Jag har definitivt ett förtroende för adoptionsorganisationernas arbete, och jag vet att de är bäst på att klara frågor om lagstiftning osv. Därför skall de i fortsättningen också få göra detta. Om det arbetet är fullt utfört, kommer det inte heller att bli något större problem för socialnämnderna att ta det sista samtyckesansvaret. Tycker inte Kerstin Warnerbring att det är juridiskt något märkligt om de här organisationerna själva skall ha kontrollen över sitt eget arbete och dessutom kunna överpröva socialnämndens beslut? Det är ju det som kommer att hända, om organisationerna får den här prövningsrätten.
Fru talman! Marianne Jönsson sade att prövningen måste ligga på en myndighet. Vi har just hört att det inte är så. Man kan välja att förlägga den där, men det är inte ett tvång. Marianne Jönsson ifrågasatte också vårt förtroende för socialnämnderna, för politikerna och för socialtjänstemännen, men det handlar här om att kompetensen sprids på ett sådant sätt att den minskas. De kan inte ha den kunskap om internationella juridiska problem som finns hos organisationerna, där man har en mångårig erfarenhet. Det går helt enkelt inte trovärdigt att påstå att tidsåtgången inte blir längre. Marianne Jönsson sade att det är viktigt att föräldrarnas behov av skyndsamhet blir tillfredsställt. Det kan jag förstå, men här handlar det om barnets bästa. Har Marianne Jönsson förståelse för att tidsåtgången måste dras ned för att barnen inte ytterligare skall skadas?
Fru talman! Om jag hade trott att barnen skulle skadas av det förslag som vi står bakom, hade jag inte för ett ögonblick anslutit mig till det. Jag tycker att det är en mycket snäv vinkling när man påstår något sådant. Det är ju redan i dag så att föräldrar skall ges en möjlighet till en viss betänketid när de har fått erbjudande om ett barn. Dessa tider kommer att kunna sammanfalla. Betänketiden kan ungefär överensstämma med den tid som krävs för att få samtycket från socialnämnden.
Fru talman! Jag skulle önska att Marianne Jönsson som talesman för majoriteten ville redovisa den dokumentation som ligger till grund för att adoptionsföräldrarna inte skulle ha tillräckliga kunskaper, åtminstone i somliga av de fall som man nu vill komma till rätta med. Vilken dokumentation finns av att adoptionsorganisationerna inte har skött sitt åliggande tillräckligt bra? Är inte Sverige i själva verket näst intill exemplariskt? Jag skulle också vilja höra Marianne Jönssons uppfattning om anledningen till att man inte ställer sig bakom en översyn av kostnaderna för internationella adoptioner. Delar inte majoriteten synen att förhållandena ekonomiskt och ur jämställdhetssynpunkt är orimliga och orättvisa?
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än den som tidigare här har redovisats, att adoptionsföräldrar har mycket goda kunskaper och en mycket stor vilja att lära sig så mycket som möjligt. Detta sammanfaller också med statens önskemål. Jag tycker alltså inte att det finns något som helst motsättning mellan den här lagen och önskemålet om att adoptionsföräldrarna skall ha goda kunskaper. Tuve Skånberg talade om kostnaderna. Anledningen till att vi inte anser att det i nuläget behövs en utredning är att vi inte har några pengar. Även om vi skulle tycka att det vore bra att föräldrarna fick ersättning för resa, för förlorad arbetsinkomst osv., finns pengarna för detta inte i budgeten.
Fru talman! Vi biträder i stort sett regeringens förslag, Marianne Jönsson. Det är positivt att regeringen väljer att införliva Haagkonventionen. Det är viktigt att man får den här överblicken över adoptionsfrågor och att reglerna blir i stort sett lika över hela världen. Det är vi ytterst positiva till. Men varför i fridens dagar kan man inte välja en smidig väg? Ni har verkligen valt den riktigt byråkratiska vägen. Det händer faktiskt i dag att givarländerna ringer adoptionsorganisationerna för att kontrollera lagligheten och att dessa då i sin tur tar kontakt med socialsekreteraren. Det tar på sin höjd en halvtimme. Detta har såvitt jag kan förstå hittills inte krånglat till någonting. Marianne Jönsson talade om att adoptionsorganisationerna eventuellt kunde ha något egenintresse i det här sammanhanget och att det strider mot något slags anständighet att man prövar sina egna beslut. Kan det vara så galet att det avgörande är att det är politiker som hanterar den här frågan i socialnämnderna? Skall politiker vara inne och peta t.o.m. i det här, som rör familjens innersta? Eller vad är det fråga om? Jag får inte riktigt kläm på av vilket skäl som man har valt den här krångliga vägen. Skall det bli så galet att det måste hända någonting med ett presumtivt adoptivbarn för att man skall inse att det finns en uppenbar risk för att den här fördröjningen kan inverka menligt på barnets hälsa och även på kontakten med de blivande adoptivföräldrarna?
Fru talman! Oavsett vem som skall ha den sista prövningsrätten har den tillkommit utöver den ordning som vi har i dag, och oavsett vem som utövar den måste den ta tid. Jag tycker vidare att det är förvånande att moderaterna, som har rättsstaten och rättssäkerheten som honnörsord, kan anse att det är juridiskt rätt att en enskild organisation skall kunna utöva kontrollen över sina egna arbeten. Då finns det ingen mening med den andra prövningen. Vi vet att det internationellt finns flera länder som väljer precis samma väg som vi, och vi vet att det finns länder som väljer andra vägar. Men vi är inte unika genom att vi väljer att socialnämnden skall fatta beslutet.
Fru talman! Vi är unika, Marianne Jönsson, därför att vi från utskottsmajoritetens sida uppenbarligen inte har tagit intryck av den oro som finns bland organisationer och blivande adoptivföräldrar. Jag har fullt förtroende för adoptionsorganisationerna. Jag har fullt förtroende för socialnämnderna i fråga om de delar de handhar i dag. Men de har i dag varken resurser eller kompetens att klara frågan. Regeringen och riksdagen har inte för avsikt att skicka med några ytterligare medel. Man utgår från att frågan skall hanteras inom ramen för gängse verksamhet. Var och en som i dag har kontakt med en socialnämnd vet omfattningen på arbetsbelastningen. I fråga om kommunernas totala ekonomi sker överskridandet på budgeten i socialnämnderna. Att i detta läge lägga ytterligare ansvar på socialnämnderna är minst sagt märkligt. Jag vill gärna kommentera frågan om kontroll av de tilltänkta adoptivföräldrarna. Jag är fullständigt övertygad om att blivande adoptivföräldrar av egen kraft informerar sig om kultur, var barnet kommer från osv. utan att detta skall behöva skrivas in i en lag. Det är fullständigt löjligt och absurt.
Fru talman! Jo, vi har verkligen tagit intryck av all debatt och diskussion. Det är just därför vi föreslår i betänkandet att det inte får dröja mer än 14 dagar innan beslut om samtycke fattas.

Fru talman! Min fråga till Marianne Jönsson är följande: Varför är det större säkerhet i att socialnämnderna gör den slutliga bedömningen än att adoptionsorganisationerna gör det? Marianne Jönsson beskriver det som att adoptionsorganisationerna inte kan kontrollera sin egen verksamhet. Men det hela handlar ju inte om det. Det handlar ju om en slutlig bedömning om adoptionen kan fortsätta. Det gäller ju inte en kontroll av organisationen. Vidare var det frågan om adoptivföräldrarna har tillfredsställande kunskap om barn och deras behov. Det står i konventionen att föräldrarna skall vara informerade om innebörden av den planerade adoptionen. Sedan har regeringen byggt på detta ytterligare med en kontroll av att det finns tillfredsställande kunskap.
Fru talman! Nu har vi diskuterat denna fråga så otroligt mycket att det blir fråga om en upprepning. Vi har alltså en juridisk tradition i Sverige att inte överlåta åt ideella organisationer att utöva prövobiten, som egentligen är ett myndighetsansvar. De barn som kommer hit, Thomas Julin, är redan utsatta. Det är barn som har varit med om så svåra upplevelser att vi måste göra allt för att trygga framtiden för dessa barn och för att stötta föräldrarna att möta de problem barnen bär med sig. Det är förklaringen till det som Thomas Julin frågade efter.
Fru talman! Det var inte riktigt svar på hela frågan. Jag vill gärna ha svar på om det blir större säkerhet om socialnämnderna fattar besluten än om adoptionsorganisationerna gör det. Jag tycker att detta är den springande punkten. Det måste finnas en väsentlig skillnad. Det finns en risk att det blir fråga om mer än 14 dagar. Tidsfördröjningen väger tungt i sammanhanget. Det handlar ju om att skynda på adoptionen eftersom barnen ofta lever i en svår miljö.
Fru talman! Om det skall vara en mening med den andra prövningen, om det skall vara juridiskt korrekt, bör detta ligga på en myndighet. Då blir det den absoluta rättssäkerheten för barnet. Dessutom överprövas inte socialnämndens beslut av någon annan.

Fru talman! Att adoptera ett barn är ett beslut som i de allra flesta fall har föregåtts av en lång tids överväganden, och innan barnet anländer har också en förhållandevis lång tid passerat. Hemutredningen inför beslut om att få adoptera ett barn kan ta lång tid. När sedan alla andra handlingar är klara kan besked om att få adoptera ett visst barn också ta mer än ett år. Det vore önskvärt att tiden kunde minskas avsevärt när det gäller tid för hemutredningens genomförande, eftersom det oftast är den längsta väntetiden i hela adoptionsförfarandet. Fru talman! Att besluta sig för att adoptera bort sitt barn är för de allra flesta ett mycket svårt beslut. När det gäller internationella adoptioner handlar det i nästan alla fall om att man av ekonomiska och sociala skäl inte kan ta hand om sitt barn och att hemlandet inte kan erbjuda annan hjälp än att barnet placeras på barnhem eller adopteras bort. Internationella adoptioner blir därmed också extra känsliga eftersom man indirekt måste erkänna att det egna landet inte har resurser att ta hand om sina egna barn. Jag tycker att vi bör ha stor förståelse för de krav som ställs från ursprungsländerna för att de skall lämna sina barn till främmande land. Detsamma gäller naturligtvis också de biologiska föräldrarna, som lämnar bort sina barn utan att egentligen veta något om det land dit deras barn kommer. Barnet som lämnas för adoption är i de allra flesta fall så litet att det inte är medvetet om vad som händer. Av inte minst de orsaker som jag har nämnt nu, är det viktigt att det finns gemensamma regler för internationella adoptioner. Det skall vara regler som både de länder som lämnar barn för adoption och de länder som tar emot barn har varit med om att arbeta fram och som de accepterar. Därför är det ett viktigt beslut vi med majoritet kommer att fatta att Sverige skall ratificera 1993 års Haagkonvention. Inte minst viktigt är detta för barnen och för att deras rättssäkerhet tryggas ytterligare. Fru talman! Propositionens huvuddelar godtas av de flesta partier. Men den fråga som har väckt mest debatt tidigare och i dag gäller tillämpningen av Haagkonventionens artikel 17 c. I den föreskrivs att centralmyndigheterna i ursprungsstaten och mottagarstaten innan barnet överlämnas till de tilltänkta adoptivföräldrarna samtycker till att adoptionsförfarandet får fortskrida, dvs. det hela gäller vem som skall utföra detta andra godkännande. I propositionen föreslås socialnämnderna, med möjlighet att delegera till en enskild tjänsteman. I flera motioner föreslås det att adoptionsorganisationerna skall handha denna fråga. De farhågor som har väckts är att den andra prövningen skall dra ut på tiden och att socialnämnderna saknar erforderlig kompetens att pröva om rättsliga hinder föreligger. Folkpartiet har också i sin motion med anledning av propositionen framfört att prövningen i socialnämnden måste ske skyndsamt, och vi har också velat få en viss tidpunkt angiven inom vilken ett beslut skall lämnas. Detta har utskottet tillgodosett i betänkandet genom att skriva att ärendet skall avgöras inom två veckor, och man har även konstaterat att det i normalfallet skall kunna gå betydligt snabbare. Vi anser därmed att tidsaspekten är väl beaktad och att det är till stor fördel att det finns en så klar tidsangivelse. I betänkandet klargörs också tydligt att svårigheten för socialnämnderna att fatta beslut till stor del har överdrivits. Dels kommer de flesta länder att underteckna Haagkonventionen, vilket gör att man har gemensamma regler. Dels kommer adoptionsorganisationerna att arbeta mot länder som har gemensamma regler med Sverige. Reglerna är alltså redan kända, och det gäller bara att se till att de uppfylls. Därför behövs inte alls den juridiska kompetensen i varje kommun, då adoptionsorganisationerna redan arbetar bara mot de länderna. För Folkpartiet är det viktigt att man säkerställer adoptionerna med beaktande av barnets bästa. Vi delar uppfattningen att det andra beslutet är av klar myndighetskaraktär. Det skulle dessutom vara principiellt olämpligt att låta organisationerna överpröva socialnämndernas beslut om adoptionssökandes lämplighet. Fru talman! I och med att Folkpartiet har fått sitt motionsyrkande tillgodosett och att vi i övrigt står bakom propositionen yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag delar fullständigt Kerstin Heinemanns uppfattning att vi skall ta hänsyn till givarländerna och deras önskemål på alla tänkbara sätt när det gäller internationella adoptioner. Det är också därför som vi tillstyrker förslaget att ratificera Haagkonventionen, som på det sättet är ett utmärkt instrument. Däremot måste jag säga att jag tycker att Kerstin Heinemann talar med kluven tunga, då hon börjar med att säga att det vore önskvärt att tiden för hemutredningarna kan minska samtidigt som hon nu själv ställer sig bakom ett förslag till beslut som utan tvivel kommer att fördröja hela adoptionsprocessen. Oavsett hur många tidsaspekter som förs in i lagstiftningen, om att detta skall göras på två veckor och att det bara får finnas synnerliga skäl till att den tiden fördröjs osv., måste vi trots allt se på verkligheten. Till Kerstin Heinemann måste jag säga att jag själv har arbetat tillräckligt länge som socialsekreterare för att veta att ingenting sådant kan göra att jag prioriterar en adoptionsutredning, när jag t.ex. är mitt uppe i ett barnmisshandelsfall. Det är en fullständig omöjlighet. Allt det måste gå före. Adoptionen får vänta.
Fru talman! Kerstin Warnerbring tycker att det är litet märkligt att jag anser att det tar lång tid att få en hemutredning gjord medan jag däremot kan acceptera att det kan ta högst 14 dagar att få det andra beskedet. Jag tycker inte alls att det är att tala med kluven tunga. Det första, dvs. att det tar väldigt lång tid att över huvud taget få en hemutredning påbörjad och avslutad, är ett uttryck för en omtanke om de blivande adoptivföräldrarna. Detta med att den andra prövningen skall gå rättsligt till är av omtanke om barnet som skall adopteras. Det är alltså två skilda saker, och det talar man inte om med kluven tunga. Kerstin Warnerbring menar att man inte lägger undan ett barnmisshandelsfall för ett adoptionsärende. Det är litet konstigt, eftersom hon själv har sagt här i talarstolen att det handlar om att någon dag kan vara avgörande för adoptivbarnets framtid, om det inte går skyndsamt. Det blir en konstig prioritering som Kerstin Warnerbring gör när hon arbetar som socialsekreterare.
Fru talman! Jag har inte talat om någon dag, utan jag har talat om fördröjningar. Det kan Kerstin Heinemann få verifierat i protokollet i morgon. Kerstin Heinemann vidhåller hela tiden att det här skall ta högst 14 dagar.

Alla vi som lever i verkligheten - vilket somliga uppenbarligen inte gör - vet ju att det här inte kan fungera ute på socialkontoren. Man kan inte garantera att saker och ting blir gjorda på 14 dagar, när så oerhört mycket annat inträffar som måste gå före. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att majoriteten uppenbarligen ämnar rösta igenom någonting som kommer att ge fördröjningar av den allra sista, oerhört brådskande tidsperioden i en adoptionsprocess. Jag kan bara djupt beklaga detta, fru talman.
Fru talman! Vi lever väl i olika verkligheter. På Kerstin Warnerbring låter det som att de allra flesta socialnämnder nu kommer att få en mängd ärenden. De allra flesta kommuner har ett fåtal adoptionsärenden, förutom de stora kommunerna i landet. Det finns statistik på det. Statistik och verklighet stämmer väl inte alltid, men här är det antalet barn, antalet fall, som räknas, och det är ganska klara siffror. Arbetsbelastningen är förvisso stor, men Kerstin Warnerbring skall också lägga märke till att man i propositionen nu föreslår att hemutredningen förlängs till att gälla två år. Det gör att vi också kommer att minska arbetsbördan för socialnämnderna. Det är säkert en hel del av hemutredningsfallen som inte behöver omprövas, eftersom de i dag gäller bara ett år.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt trist att vi inte kan komma överens i den här viktiga frågan. Vi är ju överens när det gäller att ratificera Haagkonventionen, och det är märkligt att vi inte kan bli överens i en så här vital och viktig tolkningsfråga. Jag vill fråga Kerstin Heinemann: Vem är bäst på adoptioner? Är det auktoriserade organisationer eller socialnämnden? Vem besitter den största kompetensen när det gäller den juridiska kunskapen och över huvud taget när det rör sig om adoptioner? Sedan har Folkpartiet - jag tycker att det är patetiskt - skrivit en motion där man föreslår att ordet "skyndsamt" skall föras in i förslaget, dvs. att ärendet skall hanteras skyndsamt. Vad händer nu, Kerstin Heinemann, om socialnämnden inte hanterar frågan skyndsamt? Får socialsekreteraren indragen semester eller ingen kanelbulle till kaffet? Vilken typ av sanktion blir det? Jag skojar litet grand, men det här är en mycket allvarlig fråga.

Varje dags fördröjning, varje veckas fördröjning, kan faktiskt medföra att barnet dör i avvaktan på adoption. Skall vi behöva uppleva att det inträffar på grund av ett illa genomtänkt beslut i Sveriges riksdag?
Fru talman! Liselotte Wågö sade att barn med allvarlig diagnos kommer att dö om vi fattar det här beslutet och att Sveriges riksdag i så fall får ta på sig ansvaret för det. Då glömmer Liselotte Wågö bort att den allvarliga diagnosen i så fall också skall förmedlas till de tänkta adoptivföräldrarna. De behöver ha åtminstone någon dag på sig för att avgöra om de klarar av att ta emot ett barn med denna allvarliga dignos. Man skall inte glömma bort den sidan av den här saken. Vem är bäst på adoptionsfrågor, frågades det här. Det är självklart att adoptionsorganisationerna har en stor kunskap när det gäller adoptioner. Men jag är inte så säker på att de för den skull skall ha det sista avgörandet och därmed också ha möjlighet att ompröva en hemutredning och ett beslut som har fattats i en socialtjänstnämnd. Där går våra åsikter isär. Vi har gjort vårt ställningstagande främst för barnens skull. Vi tycker inte att det är rimligt att en organisation överprövar ett myndighetsbeslut när det kommer till det sista viktiga avgörandet.
Fru talman! Det märkliga är att Kerstin Heinemann uppenbarligen har stort förtroende för organisationerna i andra sammanhang, men just den här sista biten kan hon inte ställa upp på. Kerstin Heinemann sade att föräldrarna också skall få en rimlig chans att sätta sig in i om barnet har en diagnos. Men det sker ju även i dag, och det har adoptionsorganisationerna hand om. Det vet jag genom att en mig närstående person är behjälplig med att översätta dokument när det gäller hälsan hos barn som blir föremål för adoption. Det har alltså inte med den här saken att göra. Visserligen kan det bli en fördröjning redan under den första delen av processen, men varför vill Kerstin Heinemann medverka till att fördröja processen ytterligare genom att lägga det här ansvaret på socialnämnden, som uppenbarligen har andra saker att syssla med än adoptioner? Där finns det en uppenbar risk för att man inte kan hålla den stipulerade tiden på 14 dagar utan att det blir ytterligare fördröjningar. Varför tar inte Kerstin Heinemann blivande adoptivföräldrars oro på allvar?
Fru talman! Jag och Folkpartiet tar de blivande adoptivföräldrarnas oro på allvar. Därför har vi också sett till att få in en skrivning om att detta skall ske skyndsamt. Jag har inte sett och ingen av talarna här har kunnat visa att adoptionsorganisationerna, om de skulle göra den andra prövningen, kan göra den väldigt skyndsamt. Det har vi inga som helst belägg för. Men vi förespråkar som sagt en annan princip. Den här prövningen har inte skett tidigare - den skall göras enligt den nya lag som kommer till. Vi ser den prövningen som ett myndighetsutövande som man inte utan vidare lägger över på en organisation, som dessutom som också Marianne Jönsson har sagt faktiskt har ett egenintresse.

Fru talman! Vid internationella adoptioner är det barnens bästa som är målet för alla åtgärder: Det är barnens intressen som skall främjas. Därför måste verksamheten med internationella adoptioner upprätthållas och stödjas på hög etisk nivå. Det innebär hänsyn till barnens rättigheter och intressen men också hänsynstagande till övriga berörda i adoptionsprocessen. Till dessa hör barnets biologiska föräldrar, syskon och släktingar, ofta osynliga i adoptionsprocessen. Det är av stort värde att utskottet så tydligt betonat att det är barnets bästa som skall tillgodoses nu när vi står i beredskap att anta nya regler på adoptionsområdet. Fru talman! Vi glömmer lätt bort den tragedi som alltid finns i bakgrunden till en internationell adoption. En kvinna måste - kanske under stor vånda - lämna bort sitt barn för att det skall få en framtid i ett fjärran land. Hon tvingas till detta av fattigdom, av risken för social fördömelse eller för att arbetsgivaren annars kommer att köra bort henne från hennes arbete. Hon hoppas på goda förhållanden för barnet - en trygg uppväxt. För barnets del innebär tragedin bl.a. att det skiljs - minst en gång, ofta flera gånger - från sin vårdare, från den som barnet kanske kommit att hysa tillit för. Eller också har det levt på en institution där förhållandena inneburit att någon känslomässig anknytning inte kunnat äga rum. Tragedin är den mörka bakgrunden till adoptionen, som blir barnets möjlighet att få en familj och få ett gott liv. Men enbart den formella adoptionen ger inte automatiskt detta resultat. För detta fordras mycket annat. Riksdagen skall om en stund fatta beslut om att godkänna Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Jag ser konventionen som ett mycket viktigt instrument för att garantera den etik och den hänsyn som är ett måste i de internationella adoptionerna. Som ordförande i Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, har jag kommit i kontakt med barnens ursprungsländer. Trots att jag har haft mitt uppdrag i knappt ett år har jag haft tillfälle att ta del av den vikt ursprungsländerna lägger vid etiken i adoptionerna - att barnhandel eller otillbörlig påverkan på dem som har ansvar för barnet helt skall omöjliggöras. Vetskapen om att adoptionen har gått rätt till är också något av det viktigaste för att barnet under sin uppväxt skall acceptera sin nya tillvaro och kunna återskapa den tillit som en gång gick förlorad. Konventionen ger anvisningar till ursprungsländerna och till mottagarländerna om vad som måste iakttas. Reglerna i konventionen har inte kommit till över huvudet vare sig på dem eller på oss. Under flera års tid har ursprungsländerna och mottagarländerna tillsammans utarbetat konventionen. Många av bestämmelserna har tillkommit som direkta krav från ursprungsländerna. Barnens intressen och barnens bästa tillgodoses på flera sätt. Kravet på att adoptivföräldrarna skall ha tillfredsställande kunskaper om barn och barns behov och vara informerade om adoptionens innebörd är ett viktigt sätt. NIA har sedan länge rekommenderat en sådan förberedelse. Kommunerna och adoptionsorganisationerna erbjuder gruppsamtal och cirklar. En adoptionsorganisation har utarbetat en distansutbildning - det är bra för vårt vidsträckta land, som på sina ställen är glest befolkat. Vi vet också att det kommer barn hit med skador och handikapp som fordrar stora kunskaper hos adoptivföräldrarna. De flesta adoptivföräldrar är också mer än villiga att förbereda sig väl för adoptionen. Men det är viktigt att alla får adekvat förberedelse. Det är därför bra att kravet lagfästs. Konventionen föreskriver också att den ansvariga myndigheten skall främja möjligheter till hjälp och stöd efter adoptionen. Även det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag förutser att det så småningom kommer en ändring i socialtjänstlagen som tillgodoser detta krav. Under flera år har vi i NIA arbetat för att främja ett sådan stöd. Nu tror kanske en del att behovet av stöd beror på att det inte går bra för barnen. Därför är det viktigt för mig att understryka att väsentlig forskning har visat att den stora gruppen adoptivbarn mår bra. Men vi måste komma ihåg att adoptivbarnen har erfarenheter och en historia med sig i sitt bagage som vid olika perioder i livet kan fordra att de får stöd och hjälp. Det gäller inte minst tonårsperioden. Därför skall kravet både på förberedelse och på stöd till adoptivfamiljerna ses som viktiga åtgärder för barnets bästa och för adoptivfamiljernas bästa. Själva adoptionsproceduren skall naturligtvis göras så smidig som möjligt, men den är bara en liten del - den allra första inledningen till ett barnföräldra-förhållande som skall hålla livet ut. Fru talman! Jag och de övriga i NIA:s styrelse välkomnar att Sverige ratificerar Haagkonventionen. Det är ett viktigt steg för att främja adoptivbarnens bästa och därför också för att främja adoptivfamiljernas bästa.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 10, som vi nu skall debattera, behandlas 22 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. De gäller olika frågor. Det gäller distriktsveterinärorganisationen, djurskyddstillsynen, transporten av djur, djurfoder och vidare problem kring varroakvalster. Motionerna har avstyrkts. Det har oftast berott på att man tagit hänsyn till tidigare ställningstaganden, men också pågående beredning i Regeringskansliet. Stora förändringar har blivit följden av vad som skett när det gäller distriktsorganisationen. Den nya veterinärorganisationen har tagits emot på ett relativt positivt sätt av landets lantbrukarorganisationer, och också av enskilda lantbrukare. Den förändrade veterinärorganisationen ger utrymme för både effektiviseringar och privata initiativ som kommer både lantbrukarna och djurskyddet till del. Omkring en tredjedel av distriktsveterinärerna har emellertid övergått till privat verksamhet. Det beror av allt att döma på visst missnöje när det gäller kostnadsutvecklingen och också när det gäller en del andra frågor som har varit aktuella för dem. Jordbruksverket har dock deklarerat att man avser att fullfölja riksdagsbeslutet om ett heltäckande system för veterinärorganisationen. Alla djur skall kunna få den vård de behöver i rätt tid. Samtidigt pågår en utveckling som innebär att lantbrukets djur, som jag nyss sade, i dag till mycket stor del omfattas av den privata verksamheten. Uppemot hälften av lantbrukets djur behandlas i dag av veterinärer som driver privat verksamhet. Denna verksamhet lyder dock under samma regler, och dess veterinärer innehar motsvarande uppdrag gentemot lantbrukare, samhälle och konsument som den statliga organisationen och de veterinärer som är anställda där. Lika ekonomiska villkor, menar vi, bör gälla för de olika veterinärgrupperna. Så är det inte fullt ut i dag. Det gäller bl.a. att kunna upprätthålla verksamheten i glesbygden och också klara en adekvat jourverksamhet. Enligt vår mening bör de nuvarande reglerna beträffande fördelningen av medel till distriktsveterinärorganisationen ses över. Syftet bör vara att vi får konkurrensneutralitet mellan de olika slagen av veterinärer. Vi menar också att detta bör ges regeringen till känna. Ett annat problem som oroar inte minst de veterinärer som tidigare uteslutande sysslat med andra djur än jordbrukets djur, och som gör det även nu, är att man i den nya veterinärorganisationen också tycks börja syssla med smådjuren. Vi tycker inte att det finns något skäl för att man med hjälp av statliga medel skall gå in på det området och samtidigt äventyra dessa veterinärers existens. Det har byggts upp statliga veterinärorganisationer tätt i anslutning till de tidigare privata verksamheterna, och detta är störande. Det är en fråga som vi av allt att döma i framtiden åter får ta upp till behandling. Fru talman! Frågan om transport av djur har starkt aktualiserats efter Norra magasinets film häromdagen om djurtransporter söderut i Europa. Det var en film som sändes i förra veckan. Alla är ju upprörda över att dessa transporter kan fortgå. Det fruktansvärda djurplågeriet är helt uppenbart. Det kan fortgå trots att frågan varit uppe och trots att reglerna - direktiven - skärpts i EU. Det är alldeles uppenbart att det måste göras mycket mer. Det finns över huvud taget inget försvar för att bedriva transporter på detta sätt. Uppenbarligen är transportörerna beroende av exportbidrag för transporter av levande djur ned till södra delen av Europa och också till områden utanför EU. Det ligger en misstanken i luften om att en stor del av de som transporterar ned till de länder som inte vill slakta på vanligt sätt är helt beroende av slaktsystemet där. Vi kan inte på något sätt acceptera att denna verksamhet fortgår. Nu vet vi att jordbruksministern har tagit upp frågan och att vi gemensamt över partigränserna har drivit den under flera år. I det betänkande vi i dag behandlar kan man också konstatera att vi i huvudsak är eniga om tagen när det gäller att skärpa reglerna och kräva förändringar i EU. Jag tror att vi också är övertygat eniga om att man måste försöka förändra verksamheten. Om man nu skall transportera kött till dessa länder skall man transportera slaktade djur i stället för levande. Vi har på olika sätt aktualiserat frågan även i EU parlamentet, där Ivar Virgin tar upp frågan. Vi har också, som sagt, ställt upp på skrivningarna i dagens betänkande när det gäller denna fråga. Vi kommer också fortgående att jobba vidare för att få ett stopp för verksamheten. Den kan icke försvaras. Vi har en annan reservation i betänkandet som gäller varroakvalstret på bin. Det är ingen ny fråga. I slutet av 1980-talet kom varroakvalstret in i södra delen av landet, och det är alldeles uppenbart att bekämpningen av kvalstret missköttes. Det har lett till att kvalstret stegvis har spritt sig norrut i landet. Det har gått mycket långsammare än man förväntade sig. Vi kan konstatera att det är första gången man i Sverige givit upp i kampen mot en smittsam husdjurssjukdom. Dilemmat är att bina inte kallas för husdjur. De ingår i växtriket. Det är ett problem att dessa djur inte lyder under epizootilagen. Det är en brist. Om det hade varit så hade man av allt att döma slagit ut de smittade samhällena, och då hade vi haft en chans att få stopp på spridningen. Nu har vi tagit upp frågan flera gånger. Vi har också försökt att få en utredning till stånd som skall titta på hela binäringen och dess utveckling. Ser man på binäringens utveckling under de senaste fem åren kan man konstatera att det blir färre och färre biodlare och allt färre bisamhällen. Det är alarmerande med hänsyn till den betydelse som binäringen och bina har för Sverige, inte minst när det gäller pollinering och tillgången till ett högvärdigt livsmedel. Därför har vi också motionerat om att få till stånd en utredning, men frågan har inte behandlats av utskottet denna gång. Det innebär att vi i praktiken får ytterligare ett förlorat år. Jag hoppas emellertid att frågan skall tas på större allvar nästa gång vi behandlar den mer djupgående. Jag vill i detta sammanhang, fru talman, yrka bifall till båda våra reservationer - det är nr 2 och nr 5 - Jag vill också understryka det vi skrivit vad gäller transporten av levande djur.

Fru talman! Det här är ett betänkande som innehåller litet av varje. Jag vill börja med att säga att vi från Miljöpartiets sida naturligtvis ställer oss bakom alla våra reservationer. Men för tids vinnande vill jag yrka bifall endast till reservationerna 3 och 5. Den senare har Ingvar Eriksson redan yrkat bifall till. För inte så länge sedan såg vi de fruktansvärda bilder som visade hur transporterna av djur från länder inom EU till länder utanför EU går till. Det är en fruktansvärd hantering som naturligtvis inte kan accepteras av någon av oss här. Och jag är övertygad om att svenska folket enhälligt ställer sig bakom Annika Åhnberg när hon tar upp det här i EU. Det gjorde hon alltså häromdagen. för att slaktas någon annanstans. Förutsättningen för att man skall få bidrag är att djuren kommer fram levande. Men det säger ingenting om i vilket skick de kommer fram. Det finns djur som är sjuka - de har fått transportfeber - när de kommer fram. Det finns djur som är nedbrutna och eländiga när de kommer fram. Men de skall komma fram levande. Det innebär att de mest elementära djurskyddshänsyn inte tas under dessa transporter. Alla har upprörts över dessa bilder. Jag tror att Sverige kommer att få jobba hårt i EU för att få en förändring till stånd. Det handlar ju om pengar. Ungefär 3 miljarder går varje år till den här typen av transportstöd. Men detta är inte de enda djurtransporterna i EU som det finns anledning att uppröras över. Också de transporter som sker mellan EU-länderna är stora och omfattande. Lammungar, kycklingar och smågrisar transporteras fram och tillbaka mellan länderna. Ofta är det långa sträckor med en dålig kontroll. För något år sedan kom ett EU-direktiv som säger att djur skall få transporteras bara åtta timmar, om inte transportfordonet är välutrustat och det finns s.k. kisspaus för korna. Detta har inte alls slagit väl ut i EU-länderna. De flesta länderna har inte brytt sig om dessa bestämmelser utan fortsätter att köra som de har gjort tidigare. Det finns alltså all anledning att även agera mot de transporter som sker inne i EU. Det är t.ex. inte acceptabelt att unga, icke avvanda djur får transporteras 19 timmar inklusive en rast på en timme. Det gäller t.ex. lamm som transporteras från England till Spanien. Det är inte alls så att de flesta transporter går från södra Europa. Om man tittar på de transporter som går från EU ut till EU ser man att Tyskland faktiskt är det största exportlandet. Det handlar om drygt 377 000 djur. Även Sverige har en liten kvot här. Det paradoxala är att det samtidigt importeras ungefär 473 000 djur. Handeln sker alltså åt båda hållen. Detta måste vi definitivt få ett stopp på. Vi i Miljöpartiet har också en reservation som handlar om vilken djurskyddsmyndighet som skall ha hand om detta med djurskydd. I dag finns det många frågor som faller litet mellan stolarna. Det finns flera myndigheter som har hand om det här: Jordbruksverket, Centrala försöksdjursnämnden m.fl. Vi menar att det är dags att inrätta en enhetlig, oberoende djurskyddsmyndighet. Det innebar ett rejält lyft för miljöfrågorna när de fick sitt eget naturvårdsverk. Om vi fick en djurskyddsmyndighet skulle djurskyddsfrågorna på samma sätt kunna få ett lyft, och vi skulle komma framåt i det här arbetet. Det här utvecklar vi i reservation 3. Det finns också en reservation som handlar om kastrering av smågrisar. En och en halv miljon smågrisar kastreras utan bedövning i Sverige varje år. Det är oacceptabelt. I en interpellationsdebatt som jag hade med jordbruksministern för någon vecka sedan enades vi om att problemet kvarstår. Man har sänkt tiden inom vilken ingreppet får göras från fyra veckor till två. Men det faktum att man skär i smågrisar har alltså inte försvunnit. Enda möjligheten att lösa det här problemet är att se till att man får bort den här kastrationen. Det är egentligen inte nödvändigt att kastrera smågrisar. Skälet till att man gör det är att det när en hangris blir tillräckligt vuxen utvecklas vissa ämnen som ger fläsket lukt och smak. Men om man ville skulle man mycket väl kunna slakta hangrisar vid en litet lägre ålder. Det visar sig nämligen att de växer bättre om de inte kastreras. Då kan de alltså slaktas vid en lägre ålder och ändå vara stora. Det finns alltså möjligheter om man skulle vilja. Och jag vet också att många lantbrukare önskar att de slapp kastrera hangrisarna, eftersom de upplever det som mycket obehagligt. När det gäller varroakvalster delar jag helt den uppfattning som Ingvar Eriksson har givit uttryck för. Det är sorgligt att bin inte räknas som husdjur. Om de gjorde det skulle det här problemet inte vara så akut som det är. I övrigt kan vi se att vi när det gäller djurskyddet i dag väntar på propositioner. Det har kommit utredningar som borde ha följts av propositioner. Det gäller t.ex. eldressyr av hundar. Det är skandal att det fortfarande är tillåtet att eldressera hundar, dvs. sätta ett halsband runt halsen på dem som kan ge en stöt. Det handlar alltså om en intensiv smärta för att hunden skall upptäcka att det den gjorde var fel. Det här är ett lätt sätt att dressera hundar, men det är djurplågeri. Det är mycket bra att jordbruksministern har sagt att eldressörer för kor inte får förekomma i ladugårdar. Men det borde också innebära att eldressyr av hundar förbjuds. Utredningen kom 1995, och vi väntar fortfarande på den propositionen. I den väntade propositionen skall det också finnas en förändring i § 4. I dag innefattas inte försöksdjur i paragrafen, som alltså säger att djur skall behandlas på ett sådant sätt att de har möjlighet att utveckla sina naturliga beteenden t.ex. Det här är ett förslag som har varit ute på remiss i kommunerna. Vi har väldigt svårt att förstå varför departementet inte skriver en proposition. Det här väntar vi på. Vi väntar också på en fortsättning på den utredning som kom 1996 som heter Offentlig djurskyddstillsyn. Den tar upp det faktum att djurskyddstillsynen ibland inte riktigt fungerar, eftersom det inte finns några resurser i kommunerna. Man måste alltså se över hur djurskyddstillsynen skall fungera. Vi väntar också på den proposition som skall handla om handhavande av hundar och katter. Där finns det också en utredning. Vid en frågestund frågade jag jordbruksministern varför det dröjer. Hon svarade att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Men den som väntar på något gott kan definitivt vänta för länge. Under tiden fortsätter eldressyr av hundar. Vi har en fortsatt dålig djurskyddstillsyn. Och § 4 behöver ändras och innefatta försöksdjuren. Jag hoppas verkligen att majoriteten, departementet och regeringen ser till att få fram de här propositionerna, så att vi kan få en ändring till stånd på de här punkterna. Det är märkligt att det skall vara så svårt att få fram propositioner just när det gäller djurskyddet. Vi håller till en viss del med om den oro som finns när det gäller distriktsveterinärorganisationen. Men det här är en reform som är ganska ny och som ändå har tagits emot mycket positivt. Den skrivning som finns runt den här problematiken i betänkandet är bra. Det verkar faktiskt som om organisationen fungerar. När en organisation är så ny kanske man inte kan begära att den skall vara hundraprocentigt färdig. Det kanske måste komma vissa justeringar så småningom. Därför har vi inte stött några reservationer som handlar om distriktsveterinärorganisationen. I övrigt kan jag säga att jag beklagar att det förslag som fanns angående varroa - alltså den motion som inte har behandlats - inte kom upp i detta sammanhang. Det är precis som Ingvar Eriksson säger: när det gäller bin och varroa har vi ytterligare ett år när vi inte kan vidta åtgärder. Det är beklagligt. Jag skulle önska att den här frågan någon gång fick en lösning, att vi inte hela tiden sköt på problemet utan tog tag i frågan. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 3 och 5. Och vi står bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. De två första reservationerna gäller distriktsveterinärorganisationen. Våren 1994 beslutade riksdagen om en ny rikstäckande veterinärorganisation. Det statliga huvudmannaskapet för organisationen behölls med motiveringen att staten har det yttersta ansvaret för att det i hela landet finns ett väl fungerande veterinärväsende. Veterinärernas roll behövde också anpassas till de krav som vårt inträde i EU ställde. Från och med budgetåret 1995/96 lades finansieringen om. Syftet var att se till att sociala avgifter för veterinärsarvoden inbetalades samt att reducera statens kostnader för organisationen. Organisationen omfattar i dag 98 stationer och ca 360 tjänster. Uppbyggnaden fortsätter. På grund av den korta tid som organisationen varit i gång anser utskottet att frågan om utvärdering är för tidigt väckt. Utskottet förutsätter att regeringen på lämpligt sätt följer den fortsatta utvecklingen och vid behov vidtar de åtgärder som kan behövas. När det gäller djurskyddstillsynen har den frågan utretts, och regeringen har aviserat en proposition i slutet av maj om vissa förändringar i djurskyddslagen. Djurtransporterna är en fråga som diskuteras mycket i dag, bl.a. beroende på TV-program som visats nyligen. Sverige har alltsedan EU-inträdet fört en offensiv politik för att skärpa kraven på djurtransporter. Detta har lett till vissa framgångar, men det finns fortfarande mycket att göra för att uppnå en önskvärd standard på djurtransporterna inom EU. Jordbruksministern har under den senaste tiden visat att aktiviteten fortsätter för att vi skall vara pådrivande i djurskyddsarbetet och därmed förbättra och skärpa de regler som gäller bl.a. djurtransporter. Utskottsmajoriteten anser att regeringen och de berörda myndigheterna bäst kan bedöma var och när detta arbete kan bedrivas på det mest effektiva sättet. Fru talman! Den oro som biodlare känner för etableringen och utbredningen av varroakvalster i Sverige bör tas på största allvar. Stora biologiska och ekonomiska värden står på spel om inte varroan kan bekämpas på ett godtagbart sätt. Hur detta skall ske är till stora delar ett biodlingstekniskt och veterinärmedicinskt problem som det i första hand får ankomma på Jordbruksverket och berörda myndigheter att hantera. Samtidigt förutsätter utskottsmajoriteten att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen på området. I reservation 6 tas frågan om kastrering av smågrisar upp, och man föreslår att kastreringen bör upphöra om inte ingreppet kan göras med fullständig bedövning. Det finns i dag ingen bra metod för bedövning av smågrisar. Med anledning av detta skärptes kraven i djurskyddslagen från den 1 december 1996. Skärpningen innebär att om svin skall kastreras utan bedövning måste det ske innan de uppnått två veckors ålder i stället för som tidigare fyra veckors ålder. Detta gör att ingreppet blir mindre och att både risken för infektioner och lidandet för grisen minskar. Försök har gjorts, både i Sverige och i Danmark, med hangrisproduktion utan kastrering. Försöken gav starkt negativa konsumentreaktioner, då köttet luktade illa vid tillagning. Jordbruksministern anordnade en offentlig utfrågning i oktober 1996 där producenter, konsumenter, veterinärer, forskare m.fl. deltog. Man kom då fram till att kastreringen måste fortsätta men att ingreppet på grisen skulle göras innan den uppnått två veckors ålder.

Fru talman! Berndt Sköldestig tar avstånd från reservationerna. Han gör det, tycker jag, med litet svag argumentation. När det gäller veterinärorganisationen säger han att syftet med den här omläggningen var att minska statens kostnader. Det är dock mycket som tyder på att det inte har blivit billigare för staten, och det är ju ganska oroande. Sedan kommer Berndt Sköldestig fram till att frågan om en utvärdering är för tidigt väckt. Sköldestig kan ställa upp på vår principiella uppfattning att lika ekonomiska villkor skall gälla för de olika veterinärgrupperna. Vi anser att det är väldigt väsentligt. Vilken uppfattning har Socialdemokraterna här? Det här är nämligen en av stötestenarna. Den andra frågan jag tog upp var att den statliga veterinärorganisationen tidigare varit helt inriktad på jordbrukets djur. Vilken uppfattning har Berndt Sköldestig? Skall man gå från den principiella ordning som tidigare har gällt eller inte?
Fru talman! Ingvar Eriksson! När det gäller behandlingen av smådjur är det, enligt de uppgifter vi har, i stort sett bara privata veterinärer som sköter det. Om några av de statliga veterinärstationerna har börjat med sådant måste det, såvitt vi förstår, vara i mycket liten omfattning. Frågan om lika villkor är också en fråga om vad som är lika villkor och under vilka förhållanden. Veterinärorganisationen har ju byggts upp för att vi skall kunna ta ett ansvar för djursjukvård och djurhälsa överallt i landet. Det är det primära i veterinärorganisationen, anser vi.
Fru talman! När det gäller det sista som Berndt Sköldestig sade är det uppenbart att de privat verkande veterinärerna även finns i norra Sverige, där det är långa avstånd. Men de har inte samma förutsättningar att klara sina uppgifter. Om man inte har samma förutsättningar genom ersättningarna från staten för djurvården kan man inte heller leva upp till de krav som ställs och som Berndt Sköldestig nyss tog upp. Jag förutsätter att ni ställer upp på att skapa den möjligheten i framtiden. Den är avgörande för att veterinärvården skall kunna bli tillfredsställande i hela landet.
Fru talman! Vi utgår från att vi fortlöpande skall följa utvecklingen när det gäller uppbyggnaden av den här organisationen. I samband med detta skall vi naturligtvis titta på vilka förändringar som behöver ske för att villkoren skall vara så bra som möjligt för alla och för att man skall kunna ha en bra djurhälsovård överallt i landet.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp två frågor. Jordbruksministern har sagt att hon nu i EU skall aktualisera transporter av djur ur EU, dvs. de som går till det vi kallar tredje land. Men något jag tycker måste uppmärksammas är transporter också inom EU. Faktiskt börjar nu även Sverige att exportera smådjur - vi har börjat exportera smågrisar till Tyskland. Jag skulle vilja höra vilken uppfattning Berndt Sköldestig har om det här. Dessutom kan vi se att de harmoniserade regler som antogs under 1995 innebär att Sverige inte får ha några starkare regler. Det innebär i sin tur att de regler vi har haft om t.ex. högdräktiga och nyförlösta djur har försvunnit. För Sveriges vidkommande har det alltså blivit sämre. Jag skulle vilja höra om Berndt Sköldestig anser att det är acceptabelt att grisar kan transporteras 24 timmar, även smågrisar. Skall Sverige på något vis försöka hindra att svenska bönder börjar vara med i den här flyttkarusellen för djur, eller hur skall vi hantera det här? Det går också transporter från Skåne upp till Norrland med nötkreatur. Enligt bestämmelserna får dessa transporteras i 29 timmar, inklusive en timmes rast efter 14 timmar. Anser Berndt Sköldestig att vi skall vara med i en sådan här flyttkarusell av djur inom Sverige? Om inte, vilka åtgärder anser ni att regeringen skall vidta för att få stopp på det här? Från Miljöpartiets sida anser vi att de här transporterna är av ondo. Djur skall inte transporteras på det här sättet.
Fru talman! Vi anser naturligtvis inte att det är rimligt att transportera djur hur långa tider som helst. Vi tycker inte heller att det är rimligt att exportera levande djur till Tyskland. Det borde naturligtvis vara så att vi slaktar djuren i Sverige och exporterar djurkropparna. Vi tycker också att det är av största vikt att avstånden inom landet inte blir för stora när det gäller transporter till slakt och transporter av annat slag. Det kommer vi också att jobba för i fortsättningen.
Fru talman! Det var skönt att höra det. Frågan är bara: På vilket sätt kommer ni att jobba för det? Det skulle vara mycket intressant att veta. Kommer ni att se till att ta bort transportbidragen, och kommer ni i så fall att ändra de förhållanden som råder i dag? Sedan vill jag ta upp kastreringen av grisar. Det är naturligtvis inte så att grisarna lider mindre för att de är två veckor i stället för fyra när man skär i dem. Jordbruksministern och jag var också överens om att problemet på intet sätt var löst i och med att grisarna blivit yngre när man skär i dem. Smågrisar är väldigt färdiga vid födseln. De skall kunna följa suggan om de föds ute och röra sig direkt, vilket innebär att nervsystemet är helt färdigt. De känner smärta - det är fullkomligt klart. Jag har svårt att se att man skulle ha löst problemet när man minskar åldern vid vilken man får skära från fyra veckor till två veckor. Jag tycker att problemet kvarstår på precis samma sätt som tidigare. Jordbruksverkets förslag, när regeringen fattade beslut om två veckor, var en vecka. Man kan alltså säga att regeringen i förhållande till Jordbruksverket försämrade beslutet, om man nu anser att tiden är väsentlig. En anledning till att jordbrukarna vill ha kvar kastreringen är att man anser det besvärligt att ha suggor och hangrisar ihop. Man måste sära på dem om man inte kastrerar hangrisarna. Dessutom kräver okastrerade hangrisar litet större utrymme. Men det är ju bara en fördel - då får vi ju en bättre grishantering. Jag skulle vilja höra om vi är överens om att detta problem än så länge inte är löst. Dessutom kan man se att slakterierna i dag är byggda för att grisarna skall ha en viss storlek när de slaktas, vilket innebär att de hinner bli könsmogna. Det verkar befängt att djurskyddsregler skall ta hänsyn till hur slakterier är uppbyggda. Då får man väl fundera på om man inte skall bygga om dem. Finns det ett fortsatt intresse från socialdemokraternas sida att lösa problemet, dvs. se till att vi får en lagstiftning som innebär att man inte får skära i obedövade djur?
Fru talman! Vi kan vara överens om att det här inte löser problemet, Gudrun Lindvall, men det är den enda möjliga vägen att gå. Skall vi fortsätta att producera griskött i Sverige måste köttet vara accepterat av konsumenten. Det måste kunna användas. Det har visat sig vid de försök som gjorts att kött från okastrerade grisar inte accepteras. Det här är en fråga som vi får fortsätta att jobba med och försöka att lösa längre fram. Det är riktigt att man ville korta tiden ytterligare. Men det måste finnas en möjlighet att genomföra ingreppen också. Därför stannade regeringen för två veckor. Vi får fortsätta att jobba med problemet. Framför allt tycker jag att regeln med den kortare tiden innebär att grisarna klarar det relativt lindriga ingreppet bättre.

Fru talman! Jag kommer att beröra en enda fråga i detta betänkande. Det är varroa. Varroa är ett kvalster som parasiterar på bin, försvagar bisamhällena och så småningom slår ut dem. Som Ingvar Eriksson sade finns nu den här bisjukdomen i södra delarna av landet. Den har sakta men säkert spritt sig sedan början av 90-talet och har nu nått så långt upp som norra Småland och även Värmland. Biodlare i övriga delar av landet ser med ängslan på den här utvecklingen. Ju längre norrut vi kommer, desto större är antalet hobbybiodlare. De känner inte för att fortsätta med sin hobby om den här sjukdomen utvecklar sig. Skall man ha något utbyte av biodlingen i form av honung, måste man behandla sjukdomen. Den skall behandlas med gifter och kemikalier av olika slag. När man använder de här gifterna och kemikalierna skall man enligt Arbetarskyddsstyrelsen ha andningsmask och heldräkt för att skydda sig själv. Det är kanske inte så trevligt att tänka sig en hobby som utövas på det sättet. Kvalstren dör inte heller av den här bekämpningen. Skall man få bort kvalstren, måste man avliva de bin som är smittade. Berndt Sköldestig sade i sitt anförande i talarstolen att man måste ta den här frågan på största allvar. Men han landade i att man uppmärksamt skall följa utvecklingen. Utvecklingen, Berndt Sköldestig, är att sjukdomen sakta men säkert sprider sig över landet. Om man i stället skulle gå in med en bekämpning nu, skulle den bli betydligt enklare och betydligt billigare än om man väntar. En underton i Berndt Sköldestigs tal är att man helst ändå skulle se att sjukdomen bekämpades. Det finns också yrkanden, som inte behandlas i det här betänkandet, men som skall komma upp till hösten, om att man skall se över hela biodlingen. Jag hoppas att Berndt Sköldestig avser att man skall göra en översyn av biodlingen och dess förutsättningar. För biodlingen har också stor betydelse för pollinering, fruktsättning och för den biologiska mångfalden. Det är något som vi alla värnar om och som vi alla vill ha kvar. De varroasmittade bisamhällena försvagas och har mycket svårt att klara vinterhalvåret. Vintern 1995/96 dog 25 % av alla bisamhällen i Skåne. Går man ner till Tyskland, som har haft den här sjukdomen länge, finner man att 40 % av alla bisamhällen dog. Då kan man tänka sig hur det blir när den här sjukdomen kommer upp till Norrland och till de kalla vintrar som vi har där uppe. Det kommer att bli en mycket stor utslagning under vinterhalvåret. Det som inte varroan på egen hand tar död på kommer vinterkylan att hjälpa till med. De tillsyningsmän som vi har har bl.a. till uppgift att slå ut bisjukdomen amerikansk yngelröta. Det förefaller väldigt inkonsekvent att man skall slå ut och döda de bisamhällen där det finns amerikansk yngelröta men inte de bisamhällen som har varroa. För tre fyra år sedan upptäckte man varroa på Åland. Men de handlade omedelbart och slog ut de smittade samhällena. I dag finns det ingen varroa på Åland. Det visar att det går att bekämpa varroa. Det går att slå ut sjukdomen. Norge, som också i princip är varroafritt väntar på att se vad vi gör innan man slår ut sina varroabesmittade samhällen. Det skulle vara en stor tillgång om vi i Skandinavien kunde ha varroafria bin och en fin honung, som inte tillsatts några gifter. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5.

Fru talman! Detta är en allvarlig fråga, precis som Eva Björne sade. Vi tycker att vi skall fortsätta att jobba utifrån den bekämpningsstrategi som har lagts fast och som binämnden på Statens jordbruksverk har ställt sig bakom. Vi skall följa det här noga. Naturligtvis skall det tas upp vid en översyn av biodlingens förutsättningar i Sverige. Vi nonchalerar inte frågan på något sätt. Vi tycker att den skall tas upp i samband med översynen och ses över ordentligt.
Fru talman! Jo, Berndt Sköldestig, jag tycker att det är att nonchalera frågan, att först låta varroa få sprida sig på Gotland. När den sedan etablerar sig i Skåne 1991 bryr man sig inte om det, utan låter den få sprida sig. Man låter yrkesbiodlare flytta kupor från fruktodling till fruktodling så att infektion sker från de olika zoner som man har upprättat. Man kan ställa en kupa 10 m från gränsen till den ena zonen, och så står det friska bin några meter in på den andra. Jag tycker att den här frågan är mycket dåligt skött. Det är att nonchalera många människors intresse när det gäller honungsproduktion och biodling. Ju längre man dröjer, desto svårare och dyrare blir det att bekämpa sjukdomen.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 och 5. Reservation nr 2 handlar om veterinärorganisationen. Vi vill gärna ställa oss bakom målsättningen och arbetet för att vi skall få en konkurrensneutralitet mellan distriktsveterinärorganisationen och de privata veterinärerna. Vi tror att det innebär en viktig balans på marknaden att man har samma villkor. Därför vill vi understödja den reservationen. När det gäller reservation 4, djurtransporter, vill jag naturligtvis framföra ett tack till Gudrun Lindvall, som har lyft fram min motion i det sammanhanget.Vi tycker naturligtvis, eftersom vi har motionerat, att det är angeläget att Sverige går före och är ett gott exempel. För att vi i Sverige skall ha trovärdighet i de här frågorna inom EU är det viktigt att vi lever upp till detta själva. Jag vill därför yrka bifall till denna reservation. Slutligen vill vi, genom att ställa oss bakom reservation nr 5 som gäller varroa, stödja att man nu i ett någorlunda tidigt stadium tar tag i detta problem innan det blir för stort.
Fru talman! Som ett klargörande vill jag framhålla att tre motioner handlar om djurtransporter, en från Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt, en från Socialdemokraterna och en från Kristdemokraterna. Jag hade önskat att det skulle finnas betydligt flera. Jag hoppas att vi som är engagerade i de här frågorna även fortsättningsvis kan komma tillbaka så att vi får bättre skrivningar än den skrivning vi har fått i det betänkande som föreligger i dag.

Fru talman! Jag vill hushålla med kammarens tid och nöjer mig därför med att framhålla att Folkpartiet gör följande ställningstagande: De nuvarande reglerna beträffande fördelningen av medel till distriktsveterinärorganisationerna bör ses över. Syftet bör vara att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan de olika slagen av veterinärer. Riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om detta såsom framhålls i reservation 2. Vi vill också att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om skärpt bekämpning av de kvalster som angriper bin. Därför stöder vi reservation 5. I övrigt stöder vi betänkandet.

Fru talman! Jag önskar yrka bifall till motionen Inom EU driver vi från svensk sida i olika sammanhang ett krav på att förenkla administrationen, och detta är ett vällovligt syfte. Vi kristdemokrater tycker att vi också bör förenkla administrationen i vårt eget land när det gäller de uppgifter som våra bönder skall lämna till myndigheterna, varav en del går vidare till EU, och som är nödvändiga för att få ut större bidrag. Vi tror att man skulle kunna göra en genomgång här och förenkla uppgiftslämnandet väsentligt nu när vi har provkört det vid åtminstone ett eller två tillfällen som underlag för större bidrag. Vi tycker att utskottet har passerat motionen litet för lättvindigt. Jag vill yrka bifall till den.

Fru talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet har kommit till utifrån att man vill anpassa lagen om uppgiftsskyldighet som i huvudsak är föranledd av EU-medlemskapet. Man kan ha synpunkter på det antal blanketter som måste fyllas i, men lagen har även sin grund i sekretesslagen för att skydda den enskilde från att uppgifter släpps hur som helst. Man kan också titta på möjligheten till förenklingar efter några års medlemskap. Det är ju enligt lagen möjligt att använda statistik som samlats för administrativa ändamål till både statistik och forskning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på motionen.

Fru talman! Detta betänkande handlar om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde. Jag kommer först att ta upp frågan om Gränsälvskommissionens status för att sedan komma in på den moderata reservationen. Gränsälvsöverenskommelsen 1971 mellan Sverige och Finland tillkom för att reglera byggande i vatten, vattenreglering, fiske och skydd mot vattenföroreningar. Gränsälvsöverenskommelsen antogs i princip som en grundlag i både den svenska och den finska riksdagen, dvs. med två riksdagsbeslut med mellanliggande val. I den svenska lag som riksdagen antog - mellan Sverige och Finland". Det står också: "Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer och gäller så länge gränsälvsöverenskommelsen är i kraft." Alltså gäller lagen från 1971 än i dag. Det som däremot har ifrågasatts och också varit tvist om är de ändringar i fiskestadgan som gjorts 1979 och 1987, vilka medfört fredningstider och laxfiskeförbud. I en tvist mellan fiskerättsägare och staten har Högsta domstolen fastslagit att Gränsälvskommissionen inte har haft befogenhet att besluta enligt 1979 och 1987 års fiskestadga. När nu regeringen begär riksdagens bemyndigande för att reglera fisket i Torne älvs fiskeområde är det viktigt att klarlägga vilken status 1971 års lag har och vilka möjligheter regeringen kommer att ha att ändra fiskestadgan från tid till annan. För att undvika framtida tvister bör Lagrådet titta på detta. Utskottet säger i betänkandet att regeringen avser att tillsätta en utredning med uppgift att se över gränsälvsöverenskommelsen. Det är viktigt att det sker så snabbt som möjligt, så att fiskenäringens utövare vet vad som gäller. Jag går då över till den moderata reservationen. Det är alldeles klart att de olika fiskeförbuden och laxfiskestoppen har inneburit kraftfulla restriktioner för både fiskerättsägare och yrkesfiskare. Men minst lika viktigt är det att se på vilka möjligheter dessa fiskerättsägare har haft att påverka och ta del av de beslut om Gränsälvskommissionen har fattat. Gränsälvskommissionen har tydligen ansett att handlingarna i detta ärende inte är offentliga. Protokoll och annat har inte redovisats, och dessutom har man inte haft möjlighet att påverka detta på något sätt. Fiskerättsägarna och fiskarna har ansett att det har varit frustrerande för dem att inte ha fått denna möjlighet. Man har inte kunnat få insyn i eller ta del av någon motivering till beslutet, och någon överprövning har inte heller möjliggjorts. Om regeringen nu får detta bemyndigande är det viktigt att klarlägga huruvida fiskerättsägare och yrkesfiskare har möjlighet att på något sätt påverka besluten och att överklaga dem. Vi menar i den motion som jag står bakom och i reservationen från moderaterna att detta är en viktig del att ta in i de framtida förutsättningarna för yrkesutövarna. Därför tycker vi att det är märkligt att inte utskottsmajoriteten också anser att detta kan vara viktigt inför den utredning som skall ske. Men så verkar det tydligen inte vara. Därför yrkar jag bifall till den moderata reservationen.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

Dessutom bör det finnas möjlighet att överklaga beslut som för en del fiskeägare innebär stora inskränkningar i äganderätten och näringsfriheten. Det är därför vi vill yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Det betänkande som behandlar fisket inom Torne älvs fiskeområde bygger på att regeringen vill ha en tillfällig lag och att man från riksdagen bemyndigar regeringen eller den av regeringen utsedda att reglera fisket i Torne älv. Det är bara att medge att det finns en osäkerhet i frågan. Därav lagens tillkomst. Det är viktigt att vara klar över den överenskommelse som ligger till grund för Gränsrättskommissionens beslutsrätt, som faktiskt innebär myndighetsutövning med rätt att dispensera från bestämmelserna i stadgan på vissa områden. Det är detta som ifrågasätts i motionen. Men den tillfälliga lagen är just en tillfällig lag. Regeringen föreslår att en utredning tillsätts för att få en bra översyn av framför allt gränsrättsöverenskommelsen. Naturligtvis är syftet att man även i framtiden skall överlåta till Gränsrättskommissionen att besluta i frågor om fisket, men det kan även finnas andra myndigheter som vill ge sin syn på fiskevårdsfrågorna. Jag tycker att det finns skäl att vänta med diskussionen och debatten, Olle Lindström, tills utredningen är klar. Regeringen säger ju att man skyndsamt skall utreda frågan och återkomma vid årsskiftet. Det gäller då också de områden som framför allt åberopas i motionen och i reservationen. Jag behöver inte yttra något mer nu, för det finns ju skäl att då föra en debatt om fiskerättsägarnas rättigheter. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande och avslag på motionen från moderaterna.

Fru talman! Litet kort till Leif Marklund: Nog hade det väl varit en styrka om utskottet hade kunnat ställa sig bakom den moderata reservationen eller i alla fall motionen. Det är ju ändå klarlagt att fiskerättsägarna inte har haft någon insyn eller någon möjlighet att påverka. Då hade det väl varit en styrka, när nu utredningen skall ske, om också detta hade kommit med. Även om utredningen kommer att presenteras och vi får möjlighet att diskutera längre fram, då vi också får möjlighet att ta upp dessa frågor, hade det väl varit bra om frågorna hade tagits med redan nu. Anser inte Leif Marklund att det ändå är viktigt att de som bedriver yrkesfisket och fiskerättsägarna har tillgång till protokoll och möjlighet att överklaga beslut som drabbar dem så pass hårt som de gör i det här fallet?
Fru talman! Till Olle Lindström vill jag säga att i det uppdrag som den kommande utredningen får sägs det bl.a. att man skall uppmärksamma besvärsrättens begränsningar och behovet av anpassning till lagstiftningen inom EU, vilket är två väldigt viktiga saker. Här ingår naturligtvis fiskerättsägarnas rättigheter. Jag har inget emot att man kan upprätthålla ett yrkesfiske både på Norrlandskusten och i gränsälvens område. Det är inte detta vi diskuterar, utan att vi måste få till stånd en utredning för att framför allt ser över behovet av en anpassning till lagstiftningen inom EU, där vi är medlemmar.